Fru talman! Det är väl bäst att påpeka en gång till, att det faktum att vi från moderat sida inte brukar yrka bifall till samtliga reservationer inte är ett uttryck för att vi inte står bakom dem som vi har skrivit. Det är ett smidigt sätt - som borde spridas till andra partier - att stå bakom alla sina reservationer men yrka "för tids vinnande" bifall till den första. Det Kenneth Kvist i övrigt diskuterar om uppenbarhetsrekvisitet är ett mycket tunt försvar. Det är uppenbart att väldigt stora områden på grund av vårt medlemskap i EU har kommit att undandras från tillämpningen av detta rekvisit. Man kan fråga sig var det då är för mening med att ha det kvar. Vad är det för speciell folksuveränitetspoäng i att en överprövning av lagar och beslut som kanske går emot den enskilde eller en kommun ska ske i Luxemburg eller i Strasbourg och inte i Sverige genom ett reglerat överprövningsinstitut - det kan vara en författningsdomstol? Det är inte så att vi saknar lagprövning i dag. Jag vet inte om Kenneth Kvist tycker att vi ska ta bort också den vi har i dag för att få ännu starkare folksuveränitet. Ska vi t.ex. ta bort Lagrådet? Behövs det någon lagprövning över huvud taget? Det är en uppenbart orimlig hållning att denna inte kan vara till nytta i en demokrati, liksom för övrigt också maktdelning. Det innebär inte att det inte är politikerna som bestämmer lagarna. Det innebär inte heller att det är någon annan än politikerna som fastställer grundlag. En sådan domstol, exempelvis en lagprövande instans, ska se till om vardagsjuridiken stämmer med det man mycket noggrant och enligt vissa procedurregler har bestämt ska vara grundlag. Demokratin gäller naturligtvis ändå. Politikerna har alltid möjlighet att ompröva t.o.m. grundlagen.
Fru talman! Det är klart att jag som kritiker av det svenska medlemskapet i EU inte vill att några lagar ska överprövas av Luxemburgdomstolen. Men den frågan får falla tillbaka på dem som verkande för att vi hamnade som medlemmar i EU. Det kommer vi inte ifrån även om vi skulle införa mer makt och en ökad politisering av svenska domstolar. EU domstolens avgöranden liksom EU-besluten gäller likväl ovanför dessa som en ytterligare instans inom EU-området, eftersom EU-rätt går före nationell rätt. Det hjälper alltså inte Nils Fredrik Aurelius i den här argumentationen. Fru talman! Vi ska ha en lagprövningsrätt. Den ska vara mycket stark, men den ska utövas av framför allt riksdagen. Lagrådets ställning i främst den förberedande lagstiftningsprocessen är viktig, och den används. Lagrådet ger för det mesta mycket kloka synpunkter som förbättrar lagstiftningen. Vi får en kvalitet på lagstiftningen som i förhand ser till att de lagar som antas i mycket få fall kommer att vara tvivelaktiga från grundlagssynpunkt. Detta är helt avgörande.
Fru talman! Resonemanget om EU tror jag inte att jag behöver bemöta. Det är naturligtvis alltid svårt att sitta på flera stolar samtidigt, som Kenneth Kvist här visade. Det är naturligtvis så med all lagprövning att den har en god effekt på det viset att den påverkar de beslut som ska fattas. Man har anledning att tänka efter före om den lag man tänker besluta om håller måttet i förhållande till de övernormer, de lagar i en normhierarki, som man tidigare har beslutat om. I den meningen är det bra med lagprövning. Frågan är bara varför Kenneth Kvist just håller fast vid den lagprövning vi har i dag och absolut inte kan tänka sig att ha det som i många andra länder, som ändå får anses vara goda demokratier, och införa en mycket bättre lagprövning. Eller är det så, Kenneth Kvist, att alla de länderna eller alla delstater i Tyskland, som jag nämnde, som har författningsdomstolar på något sätt är demokratiskt otillräckliga eller brister i folksuveränitet för att de respekterar att demokratiska vardagsbeslut ska kunna kontrolleras och överprövas mot grundlagen? Det kan väl ändå inte vara meningen.
Fru talman! Det är inte vår uppgift att recensera andra länder. Andra folk får anta sina författningar efter vad de anser vara bäst. Men i den svenska traditionen utgår vi från ett folksuveränitetstänkande. Det är viktigt att slå fast detta. Fru talman! Den som sitter på flera stolar är i så fall Nils Fredrik Aurelius. Han vill in i EU, men han vill inte ha EU:s överprövning över svensk lag. Det är väl i varje fall antingen att vara demagog eller att ha en viss dikotomi i sin uppfattning. Visst bör man revidera den nuvarande svenska modellen för lagprövningsrätt. Men samtidigt är det också ett värde i att vi har en enhällighet kring grundlagsfrågor. Man måste se detta som en sorts kompromissmakande med olika synpunkter där kanske ett visst inlag av maktdelning är ofrånkomlig. Det finns ändå en viss andel av riksdagen som propagerar för detta. Vi ska ha en grundlag som ligger någorlunda fast och samlar en bred majoritet. Därför går det kanske inte att det ena eller andra partiet utifrån en ren princip dikterar eller tror sig kunna forma grundlagen.

Fru talman! Demokratin bärs upp i huvudsak av två viktiga fundament - människovärdesprincipen och insikten om människans ofullkomlighet. De yttre formella strukturerna som vi i dag diskuterar och som i sig är viktiga för en god demokrati måste vara underordnade dessa principer och bör vara praktiska konsekvenser av detta tänkande. Fru talman! Eftersom vi människor har vår ofullkomlighet att kämpa med bygger den goda demokratin på att maktfullkomlighet och maktmissbruk bemöts genom flera relativt oberoende maktcentrum. Genom sådana skapas balans, jämvikt och korrigerande möjligheter. Vi har t.ex. konstitutionsutskottets kontroll av regeringen, vi har justitieombudsmännens kontroll av de offentliga myndigheterna och vi har revisionskontroller av olika slag. Vi har också nyligen beställt en s.k. oberoende revisionsmyndighet. Däremot har vi en relativt tandlös lagprövningsrätt, inte minst genom det s.k. uppenbarhetsrekvisitet. Fru talman! Ett område som borde vara av intresse för en vitaliserad demokrati är subsidiaritetsprincipen. Det är bara tio år sedan jag var med om att föra in begreppet i den svenska politiska debatten. De flesta av oss vet nu att det är en viktig princip inom EU och gemenskapsrätten. Den borde bli ännu tydligare och viktigare inom EU. Jag tror vi skulle ha glädje av den principen även på det nationella planet. Att genomlysa den politiska kompetensen på de olika nivåerna utifrån den principen vore väldigt nyttigt. Den är ett utomordentligt arbetsverktyg för att analysera gränserna mellan det civila samhället och det offentligt reglerade samhället. Kanske skulle en sådan genomlysning också kunna leda fram till att vi fick tydligare gränsdragningar mellan kommuner, landsting eller regionfullmäktige och stat. Detta kommer en följande debatt lite senare i dag att handla om. Fru talman! Demokratin behöver förstärkas på många områden. I dag ser vi också klara hot mot demokratin. Militanta grupper dyker upp i olika sammanhang. Jag ska här fokusera några områden som skulle kunna vitalisera och säkerställa sammanhangen i demokratin. Fru talman! För ca 35 år sedan träffades en uppgörelse mellan de största politiska partierna om vårt valsystem. Detta var knappast någon gudomligt inspirerad uppgörelse utan en bister kompromiss baserad på tydliga intressen - kanske främst mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet. Enkammarriksdagen skulle införas med 350 ledamöter. Att man kunde komma på en idé med ett jämnt antal ledamöter visar för övrigt att ofullkomligheten är tidlös, och det visar att även höga politiker kan göra felbedömningar i sina kompromisser. För övrigt är sista natten i Nice exempel just på den typen av ofullkomligheter. Men vi fick en enkammarriksdag, en gemensam valdag och en 4 Fru talman! Flera år efter uppgörelsen berättar Tage Erlander om varför spärren till riksdagen blev just 4 %. Det är ju sannerligen inte någon nivå baserad på relevanta demokratiska avvägningar. Nej, det var den krassa taktiska verkligheten som gällde och som avgjorde. Tage Erlander berättar att han ville hålla spärren på så låg nivå att kommunisterna - numera Vänsterpartiet - skulle kunna hålla sig kvar i riksdagen. Han berättar också att folkpartiledaren Bertil Ohlin hade ett annat intresse. Han ville ha en så hög spärr som möjligt för att hålla det dåvarande Där har vi spärrens metafysiska grund. Föga anade väl Bertil Ohlin att om hans förslag vunnit gehör så skulle hans eget parti ha drabbats 32 år senare. Vi hade bara varit fem partier i riksdagen i ett sådant läge. Fru talman! Vi kristdemokrater vet en del om spärrens förödande effekter, och Miljöpartiet har ju också fått smaka dess verkningar. Dessa mandatfördelningsspärrar brukar motiveras utifrån behovet av stabila regeringsmajoriteter. Syftet sägs vara att undvika partisplittring. I och för sig finns det skäl som talar för att det vore bra med stabila regeringsmajoriteter - eller rättare sagt så är det bra med stabila regeringsmajoriteter. Men sådana tillhör faktiskt sällsyntheterna i Sverige, trots detta valsystem. Det normala sedan 1970 års val har varit att Sverige har en minoritetsregering. Majoritetsregeringar har tillhört undantagen, och de har varit kortvariga. Det finns heller inga garantier för att stabila regeringsunderlag etableras bara för att det finns en kraftig mandatfördelningsspärr. Mandatfördelningsspärrarna är inte heller någon garanti för att inte ett stort antal partier skulle kunna komma in i riksdagen. Spärren har abrupta effekter. Dessa tröskel eller falluckeeffekter är helt orimliga. De kan leda till att en mycket stor del av svenska folket saknar representation i landets parlament. Man kan ha förståelse för tanken att valsystemet inte ska uppmuntra till partibildningar utifrån opportunistiska vindar, men samtidigt är det viktigt att valsystemet heller inte diskriminerar nya politiska rörelser genom helt orimliga tröskeleffekter. Det måste finnas dynamik och möjlighet till vitalisering i det demokratiska systemet. Därför bör spärrsystemet avvecklas. Man skulle kunna lösa problematiken med en intrappningsskala, men man kan ju också tänka sig andra system för att underlätta och vitalisera demokratin. För partier är det ju viktigare att ha någon representation i parlamentet än att stå helt utanför i ett system med kraftig initialspärr. Det är sant att små partigrupper i sig har svårt att greppa hela riksdagsarbetet. Jag vet det, eftersom jag var med och satt som politisk sekreterare åt Alf Svensson under åren 1985 1988. Vi var då ett litet gäng som försökte greppa hela riksdagsarbetet, så jag vet hur svårt det är. Men det var ändå viktigare att finnas här än att vara utanför parlamentet, även om det var jobbigt. Spärren ger ju i dag en möjlighet och en chans att få in nästan alla partier i utskotten, i varje fall om man vill ha ett ledamotsantal på 17. Men om man skulle få ett flertal partier strax ovanför 4-procentsspärren så skulle även det skapa problem. Man ska komma i håg att det finns en 12 procentsspärr i valkretsarna, och att man kan bli etablerad i riksdagen genom att passera den. Då finns man ju också etablerad här i riksdagen, med svårigheter att följa den totala bilden. Det är alltså inte ett skäl i sig att utskottsrepresentationen kräver en 4 procentsspärr eller något liknande. Det finns ett skräckscenario i den här bilden. Genom att titta på opinionssiffror osv. kan vi se att det mycket väl skulle kunna bli så att 12-13 % av väljarkåren, dvs. de som röstar, blev utan representation i Sveriges riksdag. Därför tycker vi kristdemokrater att det är rimligt att man tillsätter en utredning för att se över spärren. Det kommer ju att ta lite tid innan något sådant skulle kunna få effekt, men det skulle kunna beslutas om detta i samband med valet 2006 och träda i kraft lite senare. I och med 1998 års val förefaller ju de två partierna som genom sin faktiska existens 1966 grundlade spärrnivån befinna sig en bra bit ifrån farozonen. Det är visserligen sant, som t.ex. Alf Ross noterar i sin klassiker Varför demokrati?, att demokratin växer fram därför att grupper kräver sin rätt. Men trots att vi kristdemokrater just nu befinner oss en bit från spärrgränsen anser vi att den är olycklig, och jag skulle inte vilja se den situationen att tre av riksdagen sju partier plötsligt skulle vara orepresenterade här i kammaren. Det ligger ju, som vår ordförande i KU brukar uttrycka sig, "i farans riktning". Det förvånar mig något att två av dessa partier inte inser det realistiska och allvarliga i situationen. Men jag förstår att prestigen sitter djupt i sammanhanget. Jag gläder mig ändå åt att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ställt sig bakom våra synpunkter i den här delen. Jag yrkar bifall till reservation nr 5. Fru talman! Ett annat område som skulle kunna bidra till att vitalisera det demokratiska tänkandet är förbättrade regler på folkomröstningssidan. Vi har nu möjligheter till rådgivande folkomröstningar och vi har möjligheter till beslutande folkomröstningar i grundlagsfrågor. Efterhanteringen av de rådgivande folkomröstningarna har inte alltid varit ägnade att förstärka förtroendet för det politiska systemet. Jag kan nämna folkomröstningen om höger och vänstertrafik och den om kärnkraften. För några år sedan kom det ett tillkännagivande från konstitutionsutskottet om en utredning av folkomröstningsinstitutet, dels kom det ett 1993 96. Man tillsatte så småningom en expertutredning om detta, där professor Olof Ruin blev den särskilda utredaren. Betänkandet lämnades i mars 1997, men sedan har egentligen ingenting hänt. Den särskilda utredaren tog fram ett avsevärt underlag för sina bedömningar. I direktiven förutsattes faktiskt att resultatet av den särskilda utredarens arbete skulle leda vidare till en översyn av gällande regler och ett övervägande av författningsändringar. Det är vår inställning att det nu är dags att fullfölja det arbetet. Det är en så pass viktig författningsfråga att det utifrån det material som den särskilda utredaren har tagit fram är rimligt att den bereds i en parlamentarisk utredning. Det är därför glädjande att det nu finns en utskottsmajoritet för detta.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 Vi har ju kodexen att förändringar av det politiska systemet bör ske i bred enighet, så utredningen i sig utgör ju inte något akut faromoment. Är ni rädda för en utökad kunskap på området? Fru talman! Vid i övrigt oförändrade förhållanden är ett stats och samhällsskick mer demokratiskt ju fler relativt oberoende maktcentrum det omfattar och ju bättre jämvikt som föreligger mellan dem. Fru talman! Detta synsätt har dessvärre inte varit alltigenom vägledande för uppbyggnaden av den svenska konstitutionen. I huvudsak har den moderna svenska traditionen byggts på den s.k. folksuveränitetsprincipen, som Kenneth Kvist var inne på tidigare, dvs. att all makt är koncentrerad till den folkvalda församlingen. I mindre grad har man fokuserat på maktdelningsprincipen. Även om 1809 års regeringsform delvis anses bygga på ett maktdelningstänkande har det i liten utsträckning haft någon sådan konstitutionell effekt, bortsett från att riksdagen och regeringen i dag utgör två maktcentrum - dock intimt sammankopplade genom parlamentarismen. Den dömande makten har haft en underordnad ställning och kan knappast anses utgöra ett separat maktcentrum. Den blygsamma utformningen och användningen av lagprövningsrätten är ett exempel på detta. En god demokratisk utveckling måste bygga på en klar maktdelning. Detta synsätt överensstämmer med den realistiska människosyn som säger att alla människor är ofullkomliga. Det måste finnas klara korrektiv mot maktmissbruk och maktkoncentration. Det finns i dag en lagprövningsrätt inom den europeiska unionen. EG-domstolen har rätt att pröva om nationell lagstiftning strider mot gemenskapernas fördrag. Sverige har accepterat denna lagprövningsrätt. I Sverige måste dock ett fel vara uppenbart i strid med grundlagen för att lagprövningsrätten ska kunna användas. Detta rekvisit har i praktiken förvandlat lagprövningsrätten till en papperstiger. Bortsett från de överväganden som låg bakom lagprövningsrätten och uppenbarhetsrekvisitet från 1979, har frågeställningen kring den här rätten inte närmare studerats på senare år. Fri och rättighetskommittén, som jag ingick i på sin tid, fick uppdraget men gjorde inga ansträngningar för att genomföra det. I och med inträdet i EU har judikaliseringen fått inträde i den svenska debatten. Maktdelningsfrågorna tenderar att hamna i centrum för det författningspolitiska arbetet och debatten. Därför finns det faktiskt goda skäl att genomföra en noggrann utredning kring lagprövningsrättens ställning i Sverige. Jag gläder mig förstås åt att utskottets majoritet tillstyrkt en motion från vår sida på den här punkten. När man granskar lagprövningsrätten och prövar dess utvidgning är det högst naturligt att man också bör granska vem som ska utöva en sådan rätt. Utredningen bör förstås därför titta på behovet av specialdomstolar, t.ex. en författningsdomstol. Det är inte så, som Kenneth Kvist säger, att detta är en ensidig inriktning på en författningsdomstol. Det står inte i majoritetstexten. Vi är visserligen för en författningsdomstol, men det står inte i majoritetens text. En sådan här utredning bör också titta på hur ett nytt läge påverkar Lagrådets ställning. Även här är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ängsliga för en utredning. De vill hellre sticka huvudet i sanden och låtsas som om ingenting hänt i den process som inleddes i och med att Europakonventionen blev svensk lag och vi hamnade under EG domstolens jurisdiktion. Oavsett vad man har för åsikt är den yttre verkligheten faktiskt förändrad, men konservatismen har tydligen djupa rötter på sina håll. Reservanterna lägger alltså ned stor möda på att diskutera författningsdomstolar. Men sådana är ju bara intressanta sett ur det perspektiv som gäller lagprövningsrätten som sådan. Jag har svårt för att se vad det är för konstigt med domstolar med specialkompetens. Skulle domare med en hög kompetens på grundlagsområdet och om de mänskliga fri och rättigheterna vara farligare än domare med lägre kompetens inom området? Reservanterna är rädda för att politiken juridifieras, som det heter i reservationen. Kära nån då! Såvitt jag vet är regeringspartiet väldigt angeläget om att ha en politisk kontroll när det gäller utnämning av högre domare redan nu, åtminstone av vad som framgår av den senaste utredningen på området, SOU 2000:99. Den politiska kontrollen finns redan. Men jag förutsätter att när regeringen utnämner domare utgår man från att de ska agera med oväld och med opartiskhet i förhållande till det politiska systemet. Det ska inte behöva bli några speciella komplikationer med just specialdomstolar, som t.ex. en författningsdomstol. Aurelius har ju varit inne på påståendet i reservationen om att författningsdomstolar skulle finnas främst i förbundsstater. Det återstår alltså att empiriskt bevisa detta. Jag tror att det blir lite svårt med den bevisningen. Det intressanta är ju lagprövningsrätten som sådan och inte alltid vilka som utövar den, och den är vitt spridd. I den nordiska traditionen han man ju haft väldigt mycket av folksuveränitetstänkande, men Norge och Danmark, och jag tror att även Finland, har bytt fot i det här avseendet. Sverige står snart ensamt i sin syn på lagprövningsrätten. Får jag sedan säga att jag är något förvånad över vänsterpartisternas agerande i frågan om utredningen. Vi vet ju att Kenneth Kvist är motståndare till uppenbarhetsrekvisitet, men han vill ju att konstitutionsutskottet ska vara slutdömande i lagprövningsfrågor. En sådan inställning täcks ju faktiskt av utskottsmajoritetens text. I stället har han nu valt att liera sig med de konservativa krafterna. Det får mig att undra om det är sällskapet som inte passar i den här frågan.
Fru talman! Den som har lierat sig med de konservativa krafterna eller utgör en konservativ kraft är Ingvar Svensson. Som jag redogjorde för i mitt anförande är den radikala traditionen folksuveränitetstanken, och den försvarar en enad arbetarrörelse, vilket är gott. Jag tycker att Ingvar Svensson förenklar politiken lite när han säger att alla är felbara. Politiken handlar ju inte bara om det, utan den handlar ju också om sociala motsättningar, makt och icke-makt osv. Han gör en konstig sak. Man kan ju säga att alla är felbara eller att politiken reflekterar motståndare. Det är skälet till folksuveränitet. För den som gör fel kan avsättas av folket i val. Det är själva grundtanken. Om nu alla är felbara borde det ju också gälla höga jurister. De borde också vara felbara. Men jag kan inte tänka mig att Ingvar Svensson vill ha ett system där man på grund av enskilda felbeslut kan avsätta eller icke avsätta de ingående domarna. Det har jag nog aldrig hört att en företrädare för en författningsdomstol skulle vilja ha. Det skulle ju strida mot deras oberoende. Därför får man leva med att man antingen har inför folket ansvariga och avsättbara politiker som i sista hand tolkar lagarna eller också har man oavsättbara. Att då tala om att det i politiken gäller att begränsa maktmissbruk och maktcentrum, som Ingvar Svensson så lovande börjar med, haltar något. Att införa en författningsdomstol är ju att bygga upp ett maktcentrum ovanför och mot politiken. Fru talman! I nästa replik ska jag kommentera ett par andra saker som Ingvar Svensson sade.
Fru talman! Det här med ofullkomlighetstänkandet hänger ju samman. Om man har den insikten att människor är felbara och ofullkomliga inser man att man inte ska ge människor absolut makt. Jag förstår att det möjligtvis kan stöta en människa som tidigare har hyllat proletariatets diktatur. Man ska inte ge enskilda människor absolut makt. Man måste bygga in korrektiv så att det är möjligt att korrigera på olika sätt. Höga domare i en författningsdomstol, och även i Högsta domstolen eller i vilken domstol som helst, kan göra fel. Men det går ju faktiskt att rätta till felen. Jag förstår inte varför det skulle vara något skäl mot författningsdomstolar att domare skulle kunna fatta fel beslut vid ett eller annat tillfälle.
Fru talman! Ett demokratiskt system där folket kan välja och rata sina representanter innebär väl inte att ge någon enskild absolut makt. Det innebär väl att man ser till att folket i sista hand bestämmer över sina representanter och att det är folkets gemenskap som i sista hand har makten. Fru talman! Sedan vill jag kommentera ett par andra saker som Ingvar Svensson tar upp. Jag tycker att han diskuterar på ett riktigt sätt när det gäller spärren. Där har vi ju också undertecknat reservationen gemensamt. Men beslutande folkomröstningar är ju också ett problem. Det är nämligen så att när frågor beslutas i politiken måste någon kunna ta ansvar och ställas till ansvar. Folket kan ju inte ställas till svars. Det gör att det är ett stort problem med beslutande folkomröstningar. Vilket ansvar ska man kräva? Om folket deltar i omröstningen har de även accepterat ett försåtligt eller felaktigt sätt att ställa de frågor som står under folkomröstning. Det betyder alltså att beslutande folkomröstningar synes vara och låter väldigt demokratiska, men egentligen begränsar de folkets möjligheter till politiskt ansvarsutkrävande. I den meningen begränsar de också folkstyret. Dessutom är det så, Ingvar Svensson, att vi inte alls är rädda för utredningar och kunskap, men frågan är tillräckligt utredd i vårt land. Det finns tillräckligt mycket kunskap och teoretiska insikter i frågan om folkomröstningar.
Fru talman! Jag är något förvånad över att Kenneth Kvist numera klassificerar politiska system som har författningsdomstolar som odemokratiska. Det är mycket märkligt. De är givetvis demokratiska även om man kan diskutera graden av demokrati. Det beror uppenbarligen på dagsläget hur man i Vänsterpartiet ställer sig till synen på folkomröstningsinstitutet. Nu och då kräver man folkomröstningar om saker och ting, och det skulle då egentligen vara stridande mot den representativa demokratin och möjligheten att utkräva ansvar. Jag tycker att den inställningen är mycket märklig. Det är min personliga åsikt. Jag vill givetvis inte föregripa utredningen. Man ska kunna titta på olika alternativ. Det är rimligt att man får en större tydlighet i folkomröstningsinstitutet. Man kan t.ex. tillämpa det danska systemet. Riksdagen fattar ett beslut, och det gäller kanske en så viktig fråga att man tycker att man måste ha en vidare bekräftelse. Sedan får folket säga ja eller nej till riksdagens beslut. Det är en rimlig lösning, och det är en rimlig koppling. De rådgivande folkomröstningarna ger ett väldigt flytande intryck. Det är som sagt var långt ifrån alltid man respekterar deras utfall.

Fru talman! Land ska med lag byggas. De politiska besluten ska fattas inom gällande lagar tills de ändras. Demokrati innebär bl.a. att det vid skiljaktiga meningar är majoriteten - inte folkviljan i sin helhet - som ska bestämma. Men dessa beslut kan inte se ut hur som helst om demokratin ska kunna bestå. Det är därför vi har ett speciellt skydd för de s.k. opinionsfriheterna. Ett område som i dag är undantaget från Lagrådets granskning är förslag till ändringar i våra grundlagar, där dessa opinionsfriheter finns reglerade. Detta undantag har motiverats med att grundlagarna är så politiskt känsliga att de är mindre lämpliga för Lagrådets granskning. Vi i Folkpartiet delar inte den uppfattningen utan menar att Lagrådets tekniska synpunkter är väl så värdefulla här som vad gäller övrig lagstiftning. Därför bör de reglerna naturligtvis ändras. Sedan början av 1980-talet är den s.k. lagprövningsrätten inskriven i vår regeringsform. Dock föreskrivs att bestämmelsen bara får tillämpas om det är uppenbart att en underordnad lag eller bestämmelse strider mot en överordnad lag. Det finns enligt vår mening ingen anledning att behålla denna inskränkning. Här har mycket vältaligt tidigare utvecklats varför man ska ta bort detta uppenbarhetsrekvisit. Det är också osäkert om begränsningen stämmer med EG rätten och den Europarådskonvention som vi har införlivat i vår svenska lag. Utöver dessa reformer bör vi också, menar vi från Folkpartiet, positivt pröva införandet av en författningsdomstol. Vi vet att det finns olika nyanser i inställningen till författningsdomstolen. Vi är ändå glada över att vi i detta läge har fått en majoritet inom utskottet som ställer upp på att göra en översyn av lagprövningen och Lagrådets ställning. Anledningen till att vi är för en författningsdomstol är att behovet av en sådan reform har förstärkts genom vårt medlemskap i EU. Sverige har genom det med EG-domstolen i Luxemburg fått vad som vanligen menas med en författningsdomstol. Det förefaller väldigt märkligt att vi skulle ha vår författningsdomstol i Luxemburg, där det ska prövas om lagar och bestämmelser strider mot EG-rätten, medan en eventuell kollision med svenska lagar i övrigt inte ska kunna prövas av en författningsdomstol i Sverige. Självfallet får man inför införandet av en författningsdomstol pröva vilka förändringar man måste göra i Lagrådets arbete och när det gäller utformningen av lagprövningsrätten över huvud taget. Fru talman! Debatten om den s.k. IB-affären för en del år sedan visar enligt min och Folkpartiets mening väldigt tydligt på behovet av att riksdagen ska kunna tillsätta särskilda riksdagskommissioner vid speciella tillfällen. Dessa riksdagskommissioner ska vara ett komplement till konstitutionsutskottets löpande granskning och kanske kunna göra mer omfattande granskningar och undersökningar än vi i konstitutionsutskottet klarar av inom ramen för vår vanliga granskning. I varje särskilt fall bör man ta ställning till om dessa kommissioner ska ha möjlighet att ta upp vittnesmål under sanningsförsäkran och också ha möjlighet att befria personer från gällande tystnadsplikt. Därför har vi i vår motion yrkat på att man tar fram en särskild lag om riksdagskommissioner. Fru talman! Jag vill också ta upp en annan fråga som behandlas i detta KU-betänkande och som kan förefalla lite udda där. Det handlar om bekännelsekravet för statschefen såsom det är reglerat i en av våra grundlagar, nämligen successionsordningen. Här delar jag den uppfattning som kommer till uttryck i en gemensam reservation tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Frågan om statschefens bekännelsekrav är inte ny för oss liberaler. Vi har alltid hävdat alla människors rätt till tros och religionsfrihet. Denna frihet måste också omfatta en mycket speciell familj, nämligen kungafamiljen med kungen, prinsar och prinsessor. Rätten till tronen villkoras med att kungen ska vara Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är". Det är för mig helt orimligt. Ja, det är rentav orätt mot kungliga personer. Låt mig med en gång säga att jag accepterar monarkin, så jag anser inte som Vänstern att man kan lösa denna fråga galant genom att avskaffa monarkin. Men jag kan inte förstå varför vi ska sätta en trosmässig tvångströja på statschefen och alla prinsar och prinsessor och också på dem som gifter sig med prinsar och prinsessor. Sverige är numera ett mångkulturellt och mångreligiöst land, och det bör kunna avspeglas också i kungahuset. Visst ska vi väl kunna ha en statschef med katolsk tro. Hon ska inte behöva abdikera och flytta till Rom, för att dra en parallell med ett känt exempel. Statschefens trosåskådning eller brist på sådan är hans eller hennes personliga rättighet, precis som det är för alla oss andra. Detta ska absolut inte regleras i lag. Lagrummet i successionsordningens 4 § betraktas kanske av somliga som ett kuriosum, men frågan är ändå av så stor betydelse för en visserligen liten grupp att vi måste ta lagen på allvar. Gör man det kan man inte göra annat än att anse att lagparagrafen måste lyftas bort ur successionsordningen. Vår svenska grundlag ska inte få innehålla några kuriosaparagrafer. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga folkpartireservationer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 11.
Fru talman! Jag vill konkretisera det här lite. Låt oss ta frågan om kommunalt utjämningssystem. Det fördes en viss diskussion. Moderaterna angrep förslaget och sade att det gick emot grundlagen, osv. Hade vi haft en författningsdomstol skulle alltså en domstol ovanför politiken ha avgjort huruvida vi skulle skapa en större fördelningsmässig rättvisa i landet eller inte. Detta är orimligt. De strider mot folksuveräniteten, och det strider egentligen i grunden också mot en liberal ideologi, som jag redogjorde för i mitt första anförande. Nu är det intressant att veta var Folkpartiet egentligen står. Det har ändå funnits klartänkta personer som har sysslat med dessa frågor. Jag tänker på t.ex. Daniel Tarschys, Olle Wästberg och Svante Nycander, vars uppfattning jag redogjorde för, som såvitt jag uppfattar det har en mera konsekvent hållning för folksuveränitetsprincipen. Men här halkar Folkpartiet helt uppenbart snett i förhållande till sin ideologi. Ni halkar in på maktdelningsspåret - det konservativa spåret - och det är också tråkigt. Sedan tycker jag, fru talman, att det vore bra om Folkpartiet kunde följa rekommendationen från sitt ungdomsförbund och visa lite mod och rösta för monarkins avskaffande, och inte bara begränsa sig till att ta upp kungens trosbekännelse. Men det är gott så.
Fru talman! Frågan om skatteutjämningens förenlighet med grundlagen var ju en väldigt stor och omdiskuterad fråga när man införde systemet med kommunal skatteutjämning. Jag tycker att det hade varit alldeles utmärkt om man hade haft en författningsdomstol som hade kunnat klara ut den här frågan. Den blev ju väldigt krånglig och inflammerad just därför att man inte visste hur de formella förutsättningarna var när det gällde att få skatteutjämningssystemet att stämma överens med den kommunala självstyrelsen. När jag var kommunalpolitiker under den tid då det här infördes kände jag det som ett väldigt starkt behov. När det sedan gäller vår inställning till författningsdomstol finns det naturligtvis, precis som i alla andra partier, olika synpunkter på detta. Jag kan inte se att det här står i strid med den liberala ideologin. Det kanske t.o.m. finns en och annan inom Kenneth Kvists eget parti som tycker att det vore alldeles utmärkt att ha den möjlighet till en säkerhetsventil som en författningsdomstol ändå kan innebära. När det gäller våra ungdomars krav på att införa republik finns det naturligtvis även vuxna folkpartister som anser detta. Som jag sade accepterar jag dock monarkin, eftersom jag förlitar mig på det som Kenneth Kvist så ofta talar om, nämligen folkviljan. Det är alldeles uppenbart att folket vill ha monarki. Låt oss, Kenneth Kvist, i det här avseendet respektera folkviljan.
Fru talman! Här i riksdagen företräder vi, om vi inte har särskilda samvetsbetänkligheter och särskilt anger det, våra partier och deras majoriteter, inte minoritetsgrupper i partierna. Helena Bargholtz inställning är ganska betecknande. En komplicerad fråga med klara politiska spänningar mellan höger och vänster vill hon inte avgöra i den politiska processen och sedan låta väljarna ta ställning i ett politiskt val. I stället vill hon skicka upp den till en domstol som ska slita den politiska tvist som det ändå till syvende och sist handlar om. Detta är problemet med den inställning man har när det gäller författningsdomstol: En ovanför politiken stående expertis ska ta ställning i ibland komplicerade politiska frågor. Det är bättre att riksdagen får göra det och att de politiska partierna sedan får sina ställningstaganden prövade av folket i valrörelsen och får vädja om förtroende för vad man har gjort och inte har gjort.
Fru talman! Som jag sade i mitt förra anförande har hela frågan om det kommunala skatteutjämningssystemets överensstämmelse med grunderna för den kommunala självstyrelsen varit väldigt debatterad. Vi kommer i vår nästa debatt här att komma in på frågan om den kommunala självstyrelsen. Jag ser inte något problem här. Jag ser tvärtom att en författningsdomstol här kan fungera som en säkerhetsventil när det gäller att bedöma frågan om förenligheten med grundlagen. Det är ju inte fråga om ett politiskt ställningstagande utan om en bedömning av förslagets förenlighet med grundlagen.

Fru talman! Vi har här fått en rad lektioner i historia och statskunskap, både av Nils Fredrik Aurelius och av Kenneth Kvist och även av Ingvar Svensson. Sedan fick vi också en redogörelse för religionsfriheten av Helena Bargholtz. Allt var väl och bra sagt på många sätt. Jag tänker inte försöka upprepa eller konkurrera med de här lektionsanförandena. Det här betänkandet, som Kenneth Kvist så riktigt påpekade, innehåller förfärligt mycket. Man har att välja på att koncentrera sig eller att väldigt ytligt beröra de olika rubrikerna. Jag tänker försöka ta upp de rubriker som jag finner mest angelägna utifrån den hållning som Först skulle jag vilja nämna detta med rösträttsåldern. Här har Miljöpartiet sedan lång tid tillbaka hävdat att vi måste sänka rösträttsåldern till 16 år. Vi är inte ensamma om det. Många ungdomsförbund och utredningar talar för detta. Varför ska man göra det? Jo, det är självklart för att bereda ungdomarna plats i det politiska rummet och ge dem tillfällen att vara mer delaktiga i politiken. I dag är över 80 % av de folkvalda i kommunerna över 40 år. Det säger en del om hur politiken bedrivs och vilka olika ämnen som blir aktuella. Därför är det väldigt viktigt att vi låter ungdomarna komma till. Vi sätter en 16-årsgräns för rösträtten, men vi anser att själva valbarheten ska följa myndighetsåldern. Det har ju inte varit några statiska åldrar här över tiden, utan det har förändrats. Därför tycker jag att det finns anledning, med tanke på den utveckling vi har, att ge ungdomarna den här möjligheten. På kommunal nivå, landstingsnivå, nationell nivå och EU-nivå bör 16-årsgränsen gälla. Miljöpartiet har en reservation om detta, reservation 3, som jag härmed vill yrka bifall till. Nu är det så att Vänsterpartiet har en reservation om rösträttsålder vid 18 år med kalenderår. Det där har varit ett andrahandsalternativ för Miljöpartiet. Det är ju orimligt att ungdomar ska behöva vara 21 år innan de får rösta första gången. Det beror på om de fyller år före eller efter valdagen. Jag är lite ledsen över att inte Kenneth Kvist yrkade bifall till den reservationen. För att inte tillhöra dem som yrkar bifall till många reservationer, för att i stället försöka hålla nere detta, yrkar jag bara bifall till reservation 3. Men självklart skulle jag i andra hand ha velat stödja reservation 2. När det gäller valsystemet och småpartispärren har Ingvar Svensson gjort en bra utläggning om det, så det ska jag inte upprepa. Självklart är det så att här finns en fallucka och en tröskel som inte är bra för demokratin. Det handlar hela tiden om att förstärka och fördjupa demokratin. Då borde man kunna se över den här spärren och se om man inte i stället kunde hitta t.ex. ett intrappningssystem. Jag tycker att det låter som en möjlig väg för att förstärka demokratin. Det finns många andra modeller som man också skulle kunna titta på. Huvudsaken är att man utreder det här, precis som det sägs i reservation 5 som Ingvar Svensson har yrkat bifall till. Det är Vänsterpartiet, Miljöpartiet och kd som ställer sig bakom detta. När det i övrigt gäller antalet riksdagsledamöter tycker jag definitivt inte om att man sänker antalet i den här riksdagen. Det menar jag går emot demokratin. Det ökar avståndet mellan folk och folkvalda. Sedan har Centern ett intressant förslag om att tidsbegränsa uppdragen till tre mandatperioder. Detta har Miljöpartiet praktiserat, och vi har det också i vårt partiprogram sedan lång tid tillbaka. Men jag tror inte att man kan tala om för andra partier att de ska göra så här. Jag tror inte att man kan ha den inställningen. Det bästa är väl om man ser till att det sker i ens eget parti. Gör alla partierna det blir det en bra rotation. Då tror jag att vi får en vital demokrati. Det är en bra idé, men håll den inom partiet och låt den inspirera alla andra partier! Så försöker vi göra i Miljöpartiet. Författningsutredningen har diskuterat frågan om valdagarna, och vi avvaktar den. Vi har lagt fram en motion om skilda valdagar. Vi vet att t.ex. Demokratiutredningen var positiv till det. Det är först i april 2002 som vi får ett svar. Det är tråkigt att det dröjer så länge. Skilda valdagar är ett sätt att vitalisera demokratin. Jag vet att både socialdemokratin och Vänsterpartiet är emot det. Det skulle vara intressant att diskutera frågan i ett bredare perspektiv, just utifrån att partistrukturen i Sverige håller på att krackelera. Det är kris för partierna. Det vore intressant att se hur man skulle kunna vitalisera demokratin, bl.a. genom att göra de lokala frågorna ännu viktigare för folk. Det finns en majoritet för att utreda folkomröstningsinstitutet. Jag behöver inte ägna mig mer åt det. Det är intressant att vi kom fram till en majoritet i frågan. Som någon sade tidigare, kunskap är inte farligt. Kunskapen är snarare viktig, och vi ska bejaka den. Folkomröstningsinstitutet har inte fungerat så bra hittills. Miljöpartiet har idéer om hur det skulle kunna se ut, både på nationell och lokal nivå. Dem har vi presenterat i våra motioner. Jag ska inte dra det här, för det går att läsa i våra motioner. Bestämmelsen om behörighet som statsråd är en av anakronismerna i vår grundlag. Det är märkligt att man ska behöva vara svensk medborgare i tio år innan man får bli statsråd. Jag hoppas att frågan aktualiseras i en utredning, så att vi kan få ett upphävande av regeln. Den stämmer dåligt med vår moderna demokrati och vårt sätt att se på människor. Det är en människosynsfråga. Det är lika tokigt och anakronistiskt som bekännelsekravet för kungafamiljen, som Helena Bargholtz tog upp. Självklart ska det vara religionsfrihet för alla, även kungafamiljen. Det finns en viktig reservation angående monarki och republik. Jag ska inte ta upp den här. Det gör min partikollega Birger Schlaug senare. En del i reservationen handlar om apanaget för kungafamiljen. Den bygger på en vänsterpartimotion, men Kenneth Kvist tog inte upp den. Den går ut på att det ska vara genomskinlighet. Det ska vara möjligt att revidera en del av apanaget, förutom den rent privata delen till kungafamiljen. Det är viktigt att det blir genomskinlighet. Jag stöder reservationen också i den delen. Jag ställer upp på majoritetens skrivning om en förstärkt lagprövningsrätt. Miljöpartiet har motionerat om en författningsdomstol. Vi ser det som ett viktigt steg att undersöka hur man ska kunna förstärka lagprövningsrätten och fasa ut eller ta bort uppenbarhetsrekvisitet. Det har genom utredningar visat sig att det inte längre anses fungera. Då ska man inte heller ha det. Det är inte bra för demokratin. Även den frågan ska tas upp av en utredning. Det är inget farligt. Det är intressant. Det ger kunskaper och förmodligen en utveckling av demokratin. Jag känner till det motstånd som finns. Jag hörde nyss Kenneth Kvist nämna att det var emot folksuveräniteten. Det vara bara domstolar som skulle få den viktiga makten. Domstolsväsendet, den dömande makten, skulle degraderas. Sedan sade Kenneth Kvist också att vi bör revidera nuvarande lagprövningsrätt. Visst behövs en viss maktdelning. Jag kände att det inte var ett motstånd rakt över. Det fanns en liten öppning. Det betyder att en utredning skulle kunna vara nyttig och ge incitament till ställningstaganden.

Det är en vänsterpartimotion som resulterar i en reservation. Jag stöder den men yrkar inte bifall till den. Det är uppenbart att den process som vi startade för rätt många år sedan, som resulterade i att kyrkan och staten skildes, har kvar en del anakronismer som behöver rättas till - ju förr desto bättre. Här finns också en motion om adeln och riddarhusordningen. Jag ställer mig givetvis bakom den. Vi är ett enigt utskott. Men jag tror att vi tolkar det olika, utifrån den utgångspunkt vi har i dessa frågor. Kenneth Kvist var inne på det. Vi skriver tillsammans att vi ska pröva förutsättningarna för och konsekvenserna av en ändring av nuvarande reglering. Jag menar att det betyder en avreglering, och så hoppas jag att det är för de flesta. Jag hoppas att utredningen, som kommer att ge oss olika svar, kommer fram till att det handlar om en avreglering och ingenting annat. Fru talman! Jag vill inte förlänga i onödan utan yrkar bifall till reservation nr 3.
Fru talman! Som ofta finns det mycket sympatiskt i det Per Lager säger. Vi har också kunnat enas i några reservationer. Vi har av tidsskäl inte yrkat bifall till dem. Men Per Lager har kanske missuppfattat mig när det gäller att revidera lagprövningsrätten. Jag vill gå rakt motsatt väg mot honom. Lagprövningen ska i sista hand ske i riksdagen och ingen annanstans. Det här med en författningsdomstol är egentligen konstigt. Miljöpartiet har ju en bra inställning när det gäller EMU. Då argumenterar man precis som vi, att man tycker att det är fel att en del av politiken lyfts bort och i stället beslutas av s.k. oberoende experter i form av en direktion för en riksbank, och i fallet EMU t.o.m. på europeisk nivå i den europeiska centralbanken. Detta är ett demokratiskt problem. Men varför är inte detta ett demokratiskt problem när det gäller överprövningen av riksdagens lagbeslut? Det är väl också ett demokratiskt problem att ta bort den från de folkvalda och överföra den till oavsättbara domare? Det är ju där som inställningen haltar. Jag menar att ni borde vara, och ofta är, anhängare av folksuveränitetstanken. Men ni halkar ibland omkring när det gäller principerna och har inte på ett konsekvent sätt gjort dem klara för er.
Fru talman! Jag vet inte om vi halkar omkring, Kenneth Kvist. Vi försöker sätta ned foten där den bör sättas ned i förhållande till den utveckling som vi har när det gäller den dömande och verkställande lagstiftande makten. Kenneth Kvist säger att man lämnar över till domare som han förment menar skulle vara ofelbara medan folksuveräna riksdagen också skulle vara ofelbar, utan citattecken. Vi i riksdagen kan avsättas. Men vi kan också fatta fel beslut. Regeringen fattar fel beslut. Förordningar är inte alltid sådana att de inte drabbar enskilda människor på ett sätt som vi tycker väldigt illa om. Det måste finnas möjligheter för människor att få upprättelse. Det måste finnas möjligheter att ställa den grundlag som vi stiftar här i riksdagen mot sådana beslut som fattas av t.ex. regeringen och leder till förordningar och olika regleringar. Det är väldigt viktigt att denna möjlighet finns. Jag tror inte alls att dessa domstolar är helt ofelbara. Men de är ett komplement och en förstärkning av den lagstiftande makt som vi har.
Fru talman! Det är klart att vi fattar fel beslut, om jag får använda det uttrycket, eller beslut som är kontroversiella. Men om dessa beslut är alltför fel eller alltför kontroversiella har människorna alltid möjligheten att se till att det kommer in en ny majoritet i riksdagen om de inte är nöjda med den politik som förs. Det är så att säga grundtanken. Men det är ju annorlunda om vi ska ha domare som på grund av sin höga utbildning eller höga meriter ska sitta över och kunna styra när det gäller frågor där vi ju vet att gränserna mellan vad som är politik och juridik är oerhört flytande och där vi får höga ämbetsmän som ska avgöra frågor som många gånger är politiska frågor. Jag tog upp exemplet med det kommunala utjämningssystemet som ett konkret exempel där det har varit debatt om utjämningssystemets förhållande till grundlagen. Tycker Per Lager verkligen att det är domare som ska avgöra huruvida rika kommuner eller kommuner till vilka det har flyttat in människor med höga inkomster ska kunna hjälpa kommuner som har stor utflyttning och en besvärlig åldersstruktur osv.? Huruvida det ska ske eller inte, ska det avgöras av en domstol? Är det inte i stället folkets valda organ som ska avgöra huruvida detta ska ske eller inte, och är det inte folket som sedan ska göra sin bedömning om man tycker att detta folkvalda organ har gjort rätt eller fel? Så måste det väl vara, och det måste väl vara detta som också stämmer överens med Miljöpartiets grundideologi? Ni sätter naturligtvis ned era fötter var ni vill. Jag gör inga anspråk på att få vara med och påverka det. Men när jag tycker att ni sätter ned dem lite än här och än där, om jag får uttrycka mig så, så gör ni ju det därför att ni ofta står bakom en folksuveränitetstanke men sedan ibland utan vidare placerar er in i högerburen och in i högerns traditionella författningstänkande.
Fru talman! Att sätta ned fötterna lite här och där är väl kanske inte det som utmärker vårt parti mest, som jag uppfattar det, utan det är väl snarare ett typiskt vänsterpartimärke, i alla fall under senare tid. Men när det gäller just en författningsdomstol som idé har den funnits med i Miljöpartiets partiprogram sedan vi startade vårt parti, så det är inte någon ny idé eller något tillfälligt. Sedan är det fortfarande riksdagen som stiftar lagar, och det är det viktigaste av allt. Det är ju vi som bestämmer vilka lagar som ska finnas i det här landet, ännu så länge, självklart med undantag av EU:s möjlighet att styra alltihop, vilket vi ju är överens om är galet. Sedan är detta en utredning som ska titta på hur man kan ta bort uppenbarhetsrekvisitet, hur man kan förstärka lagprövningsrätten och Lagrådets ställning och även titta på frågan om en författningsdomstol. Det är ju en kunskapsförstärkning i dessa frågor som vi behöver, eftersom det händer saker och ting under tiden, och behovet av att titta närmare på uppenbarhetsrekvisitet är uppenbart. Kenneth Kvist kanske egentligen inte är så oerhört bestämd och säker i fråga om detta. Jag vill göra en egen tolkning här. Men jag förstår läget för Kenneth Kvist i frågan i stort. Men detta borde ju vara intressant även för Vänsterpartiet.

Fru talman! Som en av reservanterna känns det ändå tillfredsställande att nu få delta i den här debatten. Och jag har naturligtvis som alla andra förberett ett anförande. Även om det skulle vara frestande att också kasta sig in i den debatt som hittills har varit så ska jag med hänsyn till de begränsningar av tid och annat som numera tydligen gäller börja med mitt anförande. Jag konstaterar att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den offentliga makten ska utövas under lagarna. Dessa viktiga principer inleder som alla väl numera vet, i alla fall alla i den här kammaren, Sveriges regeringensform från 1974. Den bygger på folksuveränitetsprincipen som är grundbulten. Folkets vilja i val utgör grunden för det politiska beslutsfattandet. Under de drygt 25 år som den nuvarande författningen har varit i bruk så måste man kunna säga att den har fungerat väl. De som vill göra grundläggande förändringar av författningen måste anföra andra motiv än att den inte har fungerat. Den debatt som riksdagen i dag har handlar om viktiga frågor om demokratins spelregler. Därför vill jag erinra om de principer som är grundläggande för socialdemokraternas inställning i författningsfrågor. I två för Socialdemokraterna principiellt viktiga frågor har de borgerliga partierna tillsammans med Miljöpartiet majoritet. Den ena frågan handlar om den kraftiga utvidgningen av lagprövningsrätten, alltså möjligheten för en domstol att underkänna av riksdagen stiftad lag. Den andra frågan handlar om ökad användning av beslutande folkomröstningar, särskilt för att försena eller förhindra genomförandet av ett riksdagsbeslut. Jag ska strax utförligare kommentera båda dessa förslag men vill redan nu säga att de är oförenliga med folkstyrelseprincipen. Båda har karaktären av att underkänna väljarens suveränitet på valdagen. Författningen ska uppenbarligen nu, enligt de borgerliga partierna med stöd av Miljöpartiet, riggas så att det blir svårt för väljaren att direkt påverka politiken. Det finns tre grundläggande krav som måste uppfyllas för att folkstyret ska leva.

Där är de grundläggande elementen de medborgerliga friheterna och den allmänna och lika rösträtten. Krav nummer två är att vara trogen demokratin, alltså valutslag och omröstningsresultat i kammaren eller i andra församlingar måste accepteras. Krav nummer tre är att folkstyret löser de påträngande aktuella problemen. Ju bättre stat och kommun förmår att tillgodose människors behov, desto mindre grogrund har missnöjet och de antidemokratiska rörelserna. Vanmakt är ett hot mot folkstyret och kan bli förödande. Fru talman! Den nuvarande svenska författningen och väsentliga förändringar av den har hittills kunnat genomföras under bred enighet. I strävan efter samsyn på demokratins spelregler har olika partier gjort avkall på egna krav till förmån för helheten. Därigenom har bärande delar av regeringsformen fått så stor uppslutning att de inte riskerar att ändras vid skiftande majoritetsförhållanden. Samma synsätt har anlagts från de politiska partiernas sida på viktiga regler för den politiska verksamheten som finns i vanlig lag, exempelvis vallagsregler. Även i dag deklarerar partierna samma syn på ändringar av författningen - åtminstone vid högtidliga tillfällen. Studerar man den praktiska verkligheten finner man lätt ett annat resultat. Här är ett antal exempel: · Med en rösts övervikt i riksdagen har borgerligheten och Miljöpartiet beslutat att utreda slopandet av den gemensamma valdagen. Motståndet från s och v vägde lätt, även i ljuset av tidigare överenskommelser. · I revisionsfrågan kördes socialdemokraterna över i riksdagsstyrelsen, och borgerligheten var beredd att göra samma sak i konstitutionsutskottet. Från s, v och mp föreslogs i utskottet då vissa modifieringar, vilket ledde till att utskottet kunde lägga fram ett enigt förslag till riksdagen. Vi gjorde avkall på för oss viktiga principer i syfte att åstadkomma sådan enighet att den beslutade revisionen inte skulle behöva ifrågasättas vid ändrade majoritetsförhållanden. · Nyligen, i 1999 års författningsutredning, motsatte sig de fyra borgerliga partierna att lägga fram förslag om en ändring av grundlagen beträffande ersättningsreglerna vid begränsning av miljöstörande verksamhet. Att en enig riksdag beställt just ett sådant förslag spelade ingen roll för borgerligheten. Majoriteten i frågan - alltså s, v och mp - avstod i detta läge från att lägga fram förslag därför att majoriteten för förändringen inte var tillräckligt bred. · I detta betänkande körs socialdemokrater och vänsterpartister över i två andra väsentliga frågor, slopande av uppenbarhetsrekvisitet och införande av folkomröstning som blockering och fördröjning av riksdagsbeslut. Fru talman! Av den här redovisningen framgår klart att borgerligheten inte på någon punkt sökt jämka samman, utjämna motsättningar och skapa enighet. I äganderättsfrågan har de ignorerat ett enigt riksdagsbeslut, men de skulle knappast för ett ögonblick acceptera att regeringen ignorerar exempelvis riksdagsmajoritetens begäran om att utreda slopandet av den gemensamma valdagen. Principerna tycks variera med hänsyn till det partipolitiska intresset för de olika spörsmålen när det gäller författningsfrågor. Jag känner en viss skepsis och oro över det fortsatta arbetet i 1999 års författningsutredning, mot den bakgrund som jag här har skisserat med överkörning, bortseende från bred enighet kring väsentliga förändringar. Nu över till lagprövningen. I regeringsformen infördes ett stadgande om lagprövning först 1979 och försågs då med det uppenbarhetsrekvisit som borgerligheten och Miljöpartiet nu vill slopa. Dessförinnan diskuterades frågan i många olika utredningar, och meningarna var delade. År 1977 tillsattes Rättighetsskyddsutredningen under ledning av tidigare moderatledaren Gunnar Heckscher. Utredningen ansåg inte att det behövdes några sakliga ändringar av lagprövningsrätten och ansåg att uppenbarhetsrekvisitet alltjämt skulle gälla. Däremot ville utredningen skriva in lagprövningsrätten i författningen, vilket alltså dittills inte hade skett. Både socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som i KU11 gemensamt reserverat sig mot att ge domstolarna mer politisk makt, anser att riksdagen ska vara det högsta beslutande organet i Sverige. Det är därför lätt att instämma i Barry Holmströms resonemang i Demokratiutredningens forskarvolym Maktdelning. Barry Holmström är prefekt vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och skriver i Demokratiutredningens forskarvolym: "Politisk makt förlagd till domstolar och utövad av domare, och i särskild hög grad lagprövningsrätt, är artfrämmande för demokratiska system. - Demokrati innebär att medborgarna är den politiska maktens legitima rot. De ... institutioner, som ges förtroendet att på medborgarnas vägnar utforma de för alla bindande normerna, skall regelbundet tvingas redovisa sitt fögderi för medborgarna, utsättas för deras granskning och dom. Domstolars organiseringsprincip är den motsatta: avskärmning från påverkan, immunisering mot ansvarsutkrävande av såväl andra institutioner som av medborgarna själva." Det här är för mig fundamentalt. De som fattar de politiska besluten måste kunna ställas till ansvar genom allmänna val. Att slopa uppenbarhetsrekvisitet i lagprövningen innebär en förskjutning av makten från dem som valts till dem som utnämnts till domartjänster de inte kan avsättas från. Jag tycker inte heller att de ska kunna avsättas. Jag ser stora risker med en sådan politisering av de opartiska domstolarna och en politisering av domarutnämningar, som i USA. Fru talman! Under moderaternas ledning har de fem partierna enats om att än en gång utreda folkomröstningsinstitutet. En huvudlinje ska tydligen bli att möjliggöra för en minoritet i riksdagen att försena ikraftträdandet av ett riksdagsbeslut och eventuellt upphäva riksdagsbeslutet genom en folkomröstning. En tredjedel av riksdagens ledamöter ska, enligt förslaget som är utformat i den moderata motionen, alltså vinna över en majoritet! För mig är det ett lika konstigt förslag som att det skulle krävas två tredjedels majoritet för att sälja kommunal egendom. Båda tankarna strider mot kravet på att vara trogen valresultatet och demokratin. Om denna folkomröstningsmöjlighet hade funnits i dag antar jag att de borgerliga partierna sett till att en tredjedel av riksdagen hade beslutat att svenska folket skulle rösta om huruvida det skulle fordras två tredjedelar för att privatisera sjukhus! Har borgerligheten något funderat över hur en sådan här förhindrande folkomröstningsmöjlighet skulle ha fungerat 1991 när den segerrusigt i riksdagen beslutade bifalla Bildtregeringens proposition om att sälja ut ett 35-tal statliga företag? Som socialdemokrat - och kanske också vänsterpartister, men jag nöjer mig med att tala för mitt parti - hade det naturligtvis varit bra om man hade haft den möjligheten. Det hade kunnat förhindra i varje fall det snabba genomförandet av riksdagsbeslutet. Man skulle också möjligen ha kunnat få en folkopinion mot detta förslag. Men i stället försökte man på detta sätt att underkänna valresultatet, vilket det faktiskt handlade om. Regeringen hade i valet fått mandat för att driva denna utförsäljningspolitik av statliga företag. Att en minoritet då skulle ha kunnat förhindra och underkänna valresultatet skulle ju bryta mot den tidigare redovisade principen om att man ska vara trogen mot valresultatet. Fru talman! Jag frågar mig: Vad är det egentligen för fel på vanlig enkel majoritet? Är det bara jag som numera håller på principen en man en röst och direkt genomslag av valresultatet i riksdagen? Jag betraktar varje väljare som fullvärdig medborgare och väljarnas i valet uttalade vilja ska också kunna genomföras utan vare sig en förhindrande folkomröstning, som moderaterna så träffande kallar sitt förslag, eller utvidgad lagprövning. Kommer dessa regler om folkomröstning och lagprövning som ska förhindra valutslagets genomförande verkligen att öka intresset hos väljarna för att rösta när han eller hon vet att det finns både lagprövning och folkomröstning att ta till för att förhindra att folkviljan genomförs? Jag tror inte det. Tvärtom, det kommer att minska intresset. Demokratins system och teknik blir för svårt att förstå sig på, men det riskerar att bli ett paradis för advokater som driver lagprövningsprocesser åt den som kan betala! Fru talman! För mig är folkstyrelsen förknippad med tre viktiga principer: folkets suveränitet, politisk jämlikhet och majoritetsprincipen. Det är folket självt som gemensamt styr över sina angelägenheter. Nu ska jag sätta punkt för mitt anförande, och det ska jag göra genom att yrka bifall till hemställan i betänkandet KU11 utom när det gäller mom. 9 och mom. 18, som handlar om folkomröstning och om slopat uppenbarhetsrekvisit vid lagprövningen. Där yrkar jag i stället bifall till reservationerna 7 och 12, i vilka jag föreslår att utskottet ska ha en annan uppfattning.

Fru talman! Vad är det för fel med vanlig enkel majoritet? frågar Göran Magnusson. Det är inte alls något fel med en sådan. Det blir kanske lite halsbrytande när han samtidigt ondgör sig över att riksdagen med vanlig enkel majoritet kan komma att rösta igenom saker och ting om en liten stund. Rent logiskt verkar det inte alldeles klart. Jag kan hålla med Göran Magnusson om att det är önskvärt med stor konsensus, dvs. överensstämmelse i viktiga författningsfrågor. Därför är det så tråkigt att socialdemokraterna har ställt sig utanför den här debatten i KU. Tillsammans med Vänsterpartiet håller man egentligen bara fast vid status quo. Socialdemokraterna, och inte minst Göran Magnusson, har varit ganska delaktiga i en utveckling mot en viss maktdelning i Sverige som har skett under senare tid. Jag syftar på såväl den fristående riksbanken som den relativt fristående riksrevisionen. Även om man i de fallen kan tala om risker för politisering och annat, anser vi ändå att demokratins funktionssätt har tillförts något genom dessa förändringar. Det kan inte vara så att maktdelning nödvändigtvis är något ont. Tvärtom visar erfarenheterna att maktdelning i en demokrati är ofta något bra, och maktdelning i diktaturer är betydligt bättre än motsatsen, dvs. diktaturer utan maktdelning, om man kan uttrycka sig så. När det gäller exemplen från Demokratiutredningen var det en forskares åsikt som återgavs, liksom jag återgav en annan forskares åsikt ur forskarvolymen. Det intressanta med Demokratiutredningen lär väl snarast vara vad den parlamentariskt sammansatta utredningen till sist kom fram till, och den kom enhälligt fram till ett avskaffande av uppenbarhetsrekvisitet med motiveringen att detta skulle vara en bra åtgärd för att stärka skyddet för statliga ingripanden i medborgarnas fri och rättigheter och också ett bra skydd för kommunerna. Det är snarare detta Göran Magnusson borde kommentera här.
Fru talman! Återigen deklarerar Nils Fredrik Aurelius att det är bra med konsensus i författningsfrågor. Jag har inte sträckt mig riktigt så långt, utan jag har sträckt mig till en bred majoritet. Konsensustanken bygger ju på att den som inte vill kan förhindra alltsammans, och det är kanske inte heller riktigt bra från demokratisk synpunkt. Konsensusresonemanget bygger uppenbarligen på att om socialdemokraterna ansluter sig till de borgerliga uppfattningarna kring författningsfrågorna så uppstår det konsensus eller en bred majoritet. Det skulle alltså vara socialdemokraterna som har ansvar för att det blir en bred majoritet, näst intill konsensus. Har moderaterna inget ansvar för detta? Det är en väsentlig fråga som är betydligt viktigare att utreda än huruvida Negrelius, som är jurist och akademiker, har rätt eller huruvida Barry Holmström, som är statsvetare och ytterligare sakkunnig, har rätt - jag tänker då på det som står i forskarvolymen. Jag vill inte påstå att man ska bekänna sig till den ena eller andra, men det är viktigt att peka på att det i forskarunderlaget till Demokratiutredningen fanns starka resonemang som byggde på helt andra saker. Det kan också vara värt att notera att vid den hearing som utskottet anordnade med rubriken Maktdelning var det knappast någon mer än Negrelius som förespråkade riktig maktdelning. Men det påverkade inte moderaterna som gärna vill ha det. De ångar ju på i vanlig ordning. Det skulle vara intressant att veta, Nils Fredrik Aurelius, hur det skulle se ut för riksdagen med en ny författning med en ordentlig maktdelning. Vart någonstans i Sverige skulle makten transfereras till? Ni talar ju väldigt mycket om maktdelning.
Fru talman! Vi ska väl inte mobilisera fler forskarnamn. Annars vore det lätt, det finns åtskillig litteratur som har utgivits och som talar för en större maktdelning. Jag kan nämna Olof Pettersson som också är en känd förespråkare. Nu glömde bestämt Göran Magnusson att svara på min fråga om Demokratiutredningens slutsatser som kanske är mer intressanta än de enskilda forskarinläggen i den här volymen. Men återkom gärna till detta i det sista inlägget i denna runda, Göran Magnusson. Vad jag menar är att om socialdemokraterna aktivt vill medverka till och diskutera maktdelning - vilket man delvis redan har gjort i riksdagen i olika frågor - skulle man på ett annat sätt få en konstruktiv debatt och också bättre förutsättningar för en bred samsyn. Jag ansluter mig gärna till den formuleringen. Men nu ställer man sig bara utanför utan att egentligen ange några goda argument. Man säger bara att här ska vi minsann bevara uppenbarhetsrekvisitet trots att Demokratiutredningen sade någonting helt annat. Men då hamnar man bestämt utanför diskussion. Om vi nu tänker oss en bättre lagprövning, är det en otänkbar idé för Göran Magnusson? Är det fullkomligt med den lagprövning som vi händelsevis har i dag och som har påverkats av EU-inträdet och annat som har skett? Är det inte rimligare att socialdemokraterna väljer en konstruktiv linje och är med och diskuterar hur vi ska få en bättre utformad lagprövning? Och än en gång: Det handlar inte om att ta ifrån riksdagen de yttersta besluten. Om man tänker sig någon typ av författningsdomstol, där man kan ha olika åsikter om dess konstruktion, ska ju en sådan domstol inte ta makten från politikerna. Den ska utifrån sin speciella kompetens undersöka om vanliga lagar är förenliga med de av politikerna beslutade grundlagarna. Det är vad det handlar om.
Herr talman! När det först gäller Demokratiutredningen har jag inte minst av Nils Fredrik Aurelius fått lära mig vad den kom fram till för slutsats beträffande lagprövningen. Jag tycker kanske att deras motivering inte är riktigt okej utifrån vad jag menar med lagprövningen. Samtidigt förbehåller jag mig rätten att faktiskt tänka, fundera och komma fram till min slutsats i sammanhanget. Frågan är om det finns några exempel på att lagstiftningen borde ha sett annorlunda ut när det gäller lagprövningen mot bakgrund av erfarenheterna hittills, om det verkligen har uppstått några stora problem i Sverige. När det sedan gäller lagprövningen och EU är ju EU:s domstol inte någon konstitutionsdomstol. Den är ju snarare ett tvistlösningsinstrument för att få EU lagstiftningen och fördragen att stämma överens. Jag tycker inte att man ska överdriva EU-domstolens möjligheter på det här området. Jag tycker dessutom att majoriteten använder ett något egenartat argument, nämligen inkorporeringen av Europakonventionen. Det fanns ju en utredning som löste det här problemet när Europakonventionen inkorporerades. Det är inget kvarstående problem som man nu måste lösa, utan då var man överens om synen på den här frågan. Jag vill bara peka på att det i Frankrike finns en domstol som parlamentet kan appellera till. Avsikten var inte att det regelmässigt skulle gå till som det nu gör, nämligen att den förlorande parten i parlamentet överklagar till domstolen och därmed fördröjer den demokratiska processen. Det kan väl inte vara någon bra lagprövning.
Herr talman! Göran Magnusson säger att ett förändrat folkomröstningsinstitut och en utvidgad lagprövningsrätt underkänner folkets suveränitet. Vad är det för fel på Danmarks demokrati? Har de ingen demokrati i Danmark, Göran Magnusson? Är han medveten om att när han gör ett sådant uttalande betygssätter han en stor del av världens länder? Är det bara Sverige som har demokrati? Sedan detta med enighetstanken - ja, det är lätt att bli engagerad och lite pompös i den här diskussionen. Hur var det nu med barnpornografifrågan? Regeringen lade fram sin proposition utan någon som helst förankring i riksdagen. Och hur var det i utredningen, Göran Magnusson? Göran Magnusson tillsammans med ytterligare en socialdemokrat reserverade sig, och även jag reserverade mig. Inte var det den enighetsfilosofin som gällde där, så man kanske ska nyansera det här lite grann. Vad är det vi gör i det här betänkandet? Vi föreslår utredningar. Jag tycker också att det är viktigt att vi behåller hederskodexen att ha enighet i viktiga grundlagsfrågor. Breda enigheter behöver ju inte betyda total enighet. Det får inte heller betyda att vissa minoriteter utan vidare kan stoppa förslag. När det gällde riksrevisionen var det ju bara socialdemokraterna som var emot förslaget i riksdagskommittén. Sedan lyckades vi få igenom det hela och skapa en konsensus, och det var ju väldigt bra i och för sig. Vad är det för fel på dagens domare egentligen? De utses ju också politiskt. Vad skulle det vara för skillnad på en domare i Högsta domstolen och en domare i en förvaltningsdomstol?
Herr talman! Jag vill först säga att jag varken har underkänt eller värderat det demokratiska systemet i Danmark. Jag tycker bara inte att förhållanden i andra länder nödvändigtvis måste tas till för att motivera att vi ska göra förändringar. Vi borde väl i stället diskutera om våra system fungerar, om de förmår att klara de uppkomna politiska situationerna eller om det behövs någonting annat. Det är ju den diskussionen vi bör föra. Jag hade tillfälle att vara rapportör för Slovakien i Europarådet. Där har man en författningsdomstol. Jag kunde ganska snabbt konstatera att när man hade blivit oense i det slovakiska parlamentet löpte minoriteten omedelbart till författningsdomstolen för att försöka få frågan hävd och få deras bedömning. Därmed gick frågan i stå. Jag tror alltså inte att det är särskilt angeläget att skapa fler institutioner, fler möjligheter att försvåra eller omöjliggöra för en majoritet skapad vid valurnorna på valdagen att få deras politik att faktiskt slå igenom. Hela mitt resonemang och tänkande utgår nämligen från väljarens möjlighet att snabbt och effektivt påverka politiken genom sin valsedel, inte att lägga upp system som försvårar genomförandet. När det gäller barnpornografin, Ingvar Svensson, är jag väl medveten om vad som hände på den punkten och kan konstatera att Lagrådets uppfattning var att om riksdagens majoritet ansåg att man behövde ha den här typen av lagstiftning, alltså om innehavsförbud, så var det mer en fråga för riksdagen än för Lagrådet. Jag betraktar väl, med all respekt för kampen mot barnpornografin, inte den frågan som en väsentlig fråga för de demokratiska spelreglerna. Sedan tar Ingvar Svensson upp resonemanget om utredningar. Detta är bara en utredning. Gå ut till journalisterna och säg att riksdagen har bara beslutat att utreda skilda valdagar! Det säger aldrig vi, utan vi säger att riksdagens majoritet är på väg att genomföra skilda valdagar.
Herr talman! Det är intressant att Göran Magnusson har blivit så journalistkänslig. Men visst är det väl texten i betänkandet vi diskuterar, inte eventuella resultat som en utredning kommer fram till. Borde det då inte vara en rimlig utgångspunkt att vi diskuterar texten i majoritetens ställningstagande? Magnusson drar in detta med Lagrådet i barnpornografifrågan. Det var inte det frågan gällde. Det handlade om ifall det fanns en förankrad enighet i frågan innan regeringen lade fram en proposition. Det gjorde det inte. Nu blev det en bred enighet, och det var ju bra i och för sig. Det var egentligen Göran Magnussons och min linje som fick genomslag, och det var inget fel med det. Jag vill bara innan min talartid tar slut ställa en fråga som är väldigt intressant. I slutet av er reservation står det att regeringsformen när det gäller uppenbarhetsrekvisitet tar sikte på konflikter mellan svenska rättsnormer av skilda valörer och att man anser att det återgivna uttalandet alltjämt äger giltighet. Men här implementerar vi ju gång på gång lagstiftningar som kommer via direktiv från EG:s sida. Hur ser Göran Magnusson på uppenbarhetsrekvisitet? Vi skapar här svenska rättsnormer som visserligen är initierade av EG-direktiv. Men hur ser man egentligen på uppenbarhetsrekvisitet i det sammanhanget?
Herr talman! För att börja med den sistnämnda frågan är det så att de EG-direktiv som har beslutats gäller oberoende av vad Sverige beslutar. Man får vara medveten om att så är de faktiska förhållandena. Men det är för mig inget skäl att göra rent hus med uppenbarhetsrekvisitet på alla olika områden, utan man får väl se till vad olika saker faktiskt är i sammanhanget. Jag får sedan konstatera att varken Nils Fredrik Aurelius eller Ingvar Svensson tar upp frågan om de fördröjande folkomröstningarna som är en bärande tanke i reservationen. Det är möjligt att klockan räddar er den här gången, men debatten kommer förmodligen att fortsätta i något annat lämpligt sammanhang. Jag ser det nämligen som att man underskattar väljarens valhandling på valdagen om man vill bygga in olika system för att se till att väljaren, trots många års demokratisk fostran, inte riktigt kan betraktas som klar över vad han eller hon egentligen röstar för.
Herr talman! Göran Magnusson berörde i sitt inlägg ganska bittert detta att vi inte lyckades nå fram till konsensus i Författningsutredningen, där jag också är ledamot, när det gällde frågan om äganderättsskyddet i regeringsformen. Jag vill bara erinra om att skälet till detta var att vi från den borgerliga sidan väldigt starkt upplevde den inställning som man har från socialdemokratiskt håll till själva grundlagen. För oss borgerliga är grundlagen överordnad all annan lagstiftning. Det innebär att man som enskild i domstol också ska kunna åberopa en grundlag om det inte finns vanlig allmän lag som man kan tillämpa. Enligt den inställning som framkom vid Författningsutredningens sammanträde är grundlagen bara riktad till oss som lagstiftare. Den inställningen kan vi inte ställa upp på från den borgerliga sidan.
Herr talman! Jag hade inte för avsikt att gå in i sakdiskussionen kring 2:18, som det så fackmannamässigt kan heta, alltså ersättning för miljöstörande verksamhet eller dess upphörande. Det var mer ett exempel på att trots att riksdagen hade beställt en utredning med preciserade önskemål med stöd av konstitutionsutskottet och Lagrådet, orkade inte de borgerliga fullfölja detta riksdagsbeslut och skapa enighet omkring ett av alla rättsinstanser tidigare formulerat behov att faktiskt göra något på detta område. Det var det som var poängen i det här resonemanget. Det är klart att om det är sådana svårigheter omkring en öppen och klar beställning från riksdagen, och fullföljandet av denna, i en utredning så borde ju det här majoritetsbeslutet om vad som ska betecknas som "bara" en utredning om skilda valdagar vara av mycket lägre dignitet. Det är mycket lättare att avstå från att fullfölja det än vad jag anser att det var när det gäller 2:18-frågan. Där hade man en direkt beställning om att faktiskt lägga fram ett förslag till ändring av grundlagen som löste konflikten. Nu är det på sättet att vi har överlämnat till domarna och domstolarna att bestämma i vilken omfattning en som förstör miljön med sin verksamhet ska få ersättning för att han ska upphöra att förstöra. Det var förresten en bra formulering: För att han ska upphöra att förstöra.
Herr talman! Göran Magnusson vet lika väl som jag att vi från den borgerliga sidan visst lyckades effektuera beställningen. Men vi gjorde det med en utformning av lagtexten som inte föll den socialdemokratiska majoriteten på läppen. Då valde man att hellre låta frågan gå i stå. Det är hemskt viktigt för mig att betona att vi hade ett mycket bra och fullödigt förslag till lagtext från de borgerliga.
Herr talman! Jo, det är många som har tyckt att de har haft bra förslag. Problemet var ju bara att expertis och andra faktiskt kom fram till att det borgerliga förslaget skulle göra ont värre.
Herr talman! Jag anser att det många gånger har funnits anledning att vara kritisk mot den något undfallande attityden från socialdemokraterna i debatten med de borgerliga i författningspolitiska frågor. Jag förstår dock att skälet har varit att man har sökt uppgörelser och därför inte velat ta strid i debatten. Det gällde också uppenbarhetsrekvisitet. Det var faktiskt en överenskommelse mellan socialdemokraterna och tre av de borgerliga partierna även om de borgerliga partierna sällan pratar om detta nu för tiden. Det är klart att med en ändrad lagprövningsrätt, där lagprövningsrätten ligger i riksdagen, är uppenbarhetsrekvisitet ologiskt och bör avskaffas. Men avskaffar man det med nuvarande lagprövningsregler innebär det en stark förskjutning och en ökad makt till domstolarna, precis som Göran Magnusson säger. Den här som jag kritiserar, en viss nedtoning i de författningspolitiska debattfrågorna, har jag nog varit bekymrad över. Jag måste säga att jag i dag är desto gladare över det tydliga, redliga och klara inlägg som Göran Magnusson hade. Det var bra principer i huvudanförandet samtidigt som han markerade beredskap med en bred enighet i beslutet. Jag vill tacka för ett utmärkt första anförande - och det var inget fel på resten heller, herr talman!
Herr talman! Jag slickar i mig förstås, höll jag på att säga. Jag stötte mig lite grann på formuleringen om en undfallande attityd som socialdemokraterna skulle ha haft gentemot de borgerliga i olika författningsfrågor. Det är klart att det här går tillbaka långt i historien, i varje fall 25-40 år om det nu är långt. Hela författningen från 1974, hela den processen, är ju en bred uppgörelse där Vänsterpartiet inte fick delta - eller i alla fall inte deltog i någon särskilt stor utsträckning - av olika skäl. Jag tycker att det är bra att vi nu möjligen också får i gång en ordentlig debatt i författningsfrågor. Det är lite grann så att man diskuterar en fråga i taget. Men man måste faktiskt också diskutera vilken principiell utgångspunkt man har i de olika frågorna. Då måste man konstatera att den nuvarande författningen inte bygger på maktdelningsläran. Det är ju faktiskt på det sättet. Sedan finns det lite undantag och annat. Lagprövningsfrågan debatterades ju under hela 1900-talet, bl.a. på 50-talet mellan Östen Undén och Gustaf Petrén. Det ansågs att det fanns lagprövningsrätt för de svenska domstolarna enligt praxis och hävd och det ansågs att det inte fanns detta. Det kodifierades sedan 1979 genom att man skrev in det här med uppenbarhetsrekvisitets begränsade insats. Så det finns naturligtvis en historia att ta hänsyn till. Jag hade faktiskt tänkt mig att något angripa Kenneth Kvist. Det kan jag ju inte göra efter hans inlägg här, men han framställde det så i sitt huvudanförande att Socialdemokraterna nu närmast hade anslutit sig till Vänsterpartiets uppfattningar. Riktigt så är det ju inte, och vi har kanske lite skild historia när det gäller förvaltningspolitiken i det här landet.
Herr talman! Det är väl möjligt. Men vad jag menar i mitt anförande är ju att om vi tittar på historien har det varit så att den beredskap för bred enighet som är viktig och respektabel har lett till att man har tonat ned de principiella skillnaderna i debatten ganska ofta. Det har lett till ett övertag för borgerligheten, som verkligen inte har tonat ned sina ståndpunkter. Det är därför jag tycker att ett så klart inlägg som det som Göran Magnusson har hållit i dag är så välgörande. Sedan ska vi inte träta om vem som har kommit fram till kloka ståndpunkter först i våra partier. Det är bra att vi står skuldra vid skuldra i de här reservationerna.

Herr talman! Det känns lite ovant att komma så här efter den stora debatten och som enda parti föreslå bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet. Det visar kanske också på bredden och delvis, som Kenneth Kvist redogjorde för, spretigheten i de olika motioner som betänkandet behandlar. Från Centerpartiet finns det dock två viktiga förslag som majoriteten har ställt sig bakom. Det är de frågorna jag vill hålla mig till. Det handlar om den rättspolitiska utredningen och om uppdraget att se över möjligheten för beslutande nationella folkomröstningar. En grund för rättsstaten är att makten utövas under lagarna. Det är flera som har betonat detta. Men jag vill också betona att det inte handlar om att den ska utövas bredvid eller över lagarna. Det är en viktig demokratisk förutsättning. Rimligen ligger i detta att grundlagar hanteras varsamt och hålls i aktning när andra beslut fattas. I Sverige har vi av tradition haft en förhållandevis svag ställning för domstolarna. Rätten att pröva lagar och förordningar mot grundlagar har varit begränsad. Genom de utredningar som föregick regeringsformen aktualiserades frågan om lagprövning och man nådde, som har sagts här, slutligen fram till en kompromiss. En begränsad lagprövningsrätt infördes då. I regeringsformen återfinns det s.k. uppenbarhetsrekvisitet, som säger att domstolar får underlåta att tillämpa en av riksdagen eller regeringen beslutad lag eller förordning som strider mot en överordnad författning endast om felet är uppenbart. Även andra former för att stärka lagprövningen har förts fram i debatten, i och utanför riksdagen, som t.ex. ett förstärkt lagråd som kan ingripa innan lagarna antas av riksdagen. Herr talman! I synnerhet är, som så många har sagt, uppenbarhetsrekvisitet vad gäller regeringens beslut anmärkningsvärt, då regeringen inte har befogenhet att stifta lagar utan är satt att styra riket under de lagar riksdagen fastställer. Men inte heller svårigheten att pröva de av riksdagen fastställda lagarna är självklar. Snarare än att anta lagar som är tveksamma i förhållande till grundlagen borde riksdagen i så fall ta initiativ till en översyn av berörda grundlagar. Det finns dock flera exempel under den korta tid som jag har varit i riksdagen där jag har uppmärksammat hur riksdagsmajoriteten har satt sina politiska mål framför grundlagen och där riksdagsmajoriteten inte har varit intresserad av en översyn av grundlagarna, utan i stället valt att driva igenom tvivelaktiga beslut, som t.ex. i ärendet med scientologmaterialet och stopplagen för utförsäljning av bostäder. Klart är att frågan även fått en förnyad aktualitet genom Sveriges medlemskap i EU och mötet med andra rättstraditioner, som det också har pratats om här. Det finns mot denna bakgrund starka skäl att tillsätta en rättspolitisk utredning. I en sådan utredning bör avskaffandet av uppenbarhetsrekvisitet liksom frågan om Lagrådets ställning och svenska domstolars förhållande till EG-rätten belysas. Herr talman! Det andra tillkännagivandet jag vill uppmärksamma är en översyn av folkomröstningsinstitutet. Frågan om beslutande folkomröstningar ska egentligen inte hanteras så enskilt och separat som i detta betänkande, utan borde - eftersom dessa har till uppgift att stärka demokratin - hanteras i ett demokratipaket, som Centerpartiet har efterfrågat och som bör innehålla en helhetssyn på de demokratiska redskapen. Därmed skulle man kunna få fram ett samlat förslag som berör alla beslutsnivåer i samhället, alltifrån den lokala brukarstyrelsen till kommunal självstyrelse, beslutande kommunala folkomröstningar, förstärkning av den regionala nivån och därmed den nationella nivån vad gäller folkomröstningar. Folkomröstningar må vara ett trubbigt instrument i sig, men de är ett av få verktyg som verkligen ger alla medborgare lika möjligheter att påverka besluten. De kan också, vilket erfarenheter från Schweiz ger vid handen, bidra till att kontroversiella beslut diskuteras noggrannare eftersom hotet om en folkomröstning hela tiden beaktas. Det handlar självfallet inte om att alla alltid är nöjda med utfallet, men att alla kan känna sig delaktiga, dvs. bli tillfrågade i beslutsprocessen. Folkomröstningsinstrumentet har länge kringgärdats av skepsis i Sverige. Många har haft invändningar mot behovet av helhetssyn och ansvar, vilket antyder ett synsätt som utgår från att medborgarna inte skulle vara kapabla att klara av detta. Centerpartiet avvisar ett sådant synsätt. Demokrati som idé utgår från att medborgarna är rationella människor som förmår fatta väl avvägda beslut. Samtidigt förutsätter ett ökat engagemang i lokala angelägenheter att medborgarnas åsikter också respekteras. Folkomröstningar som omtolkas eller skrinläggs genom hanteringen i beslutande församlingar riskerar endast att öka avståndet mellan väljare och valda. Därför bör regeringen lägga fram ett förslag om en parlamentarisk kommitté för en översyn av folkomröstningsinstitutet. Herr talman!

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Åsa Torstensson. Centern är ju ett parti som har folkrörelsetraditioner och som i varje fall borde ha haft någon sorts folksuveränitetstanke i sin politik. Anser Åsa Torstensson, som nu har ställt upp på den moderata maktdelningsläran, att en sådan fråga som det kommunala utjämningssystemet ska avgöras av höga jurister i stället för av folket vald riksdag? Det skulle vara mycket intressant att höra. Jag tror nämligen att ni i er iver att bli salongsfähiga i den borgerliga gemenskapen uppger gamla centerprinciper.
Herr talman! Jag utgår från att Kenneth Kvist har läst Centerpartiets motion, där vi starkt betonar den stärkta lagprövningsrätten och ringar in uppenbarhetsrekvisitet. Då kan man alltså inte undvika att i en bred översyn ingår också författningsdomstolen. Det kommunala skatteutjämningssystemet är ett bra exempel, men Kenneth Kvist måste klara att särskilja saken i sin konstruktion och ärendet som sådant, att utjämna över landet. Jag satt med i en av de utredningar som behandlade den kommunala självstyrelsen och behovet av stärkta grundlagsregleringar för den kommunala självstyrelsen, och där betonades ett behov av stärkt kommunal självstyrelse, just med anledning av den konstruktionen. Kenneth Kvist måste alltså klara av att särskilja skatteutjämningen från konstruktionen som sådan och från själva det politiska beslutet att ha en utjämning.
Herr talman! Ja, jag särskiljer detta, men frågan om utjämning var ju någonting som ifrågasattes av grundlagsskäl. Det kanske t.o.m. var en sådan stark minoritet i riksdagen som gjorde detta, att frågan om regler skulle ha hänvisats till en författningsdomstol för avgörande. Då kvarstår det här: Är det den typen av frågor som Åsa Torstensson anser att jurister ska avgöra, inte folkets valda representanter? Det är, såvitt jag begriper, ett frångående av Centerns tradition och Centerns politik - jag upprepar det - med viljan att bli salongsfähiga i högerburen.
Herr talman! Nej, Kenneth Kvist. Jag upprepar att jag har kunskap om vad det var som var problematiken i själva konstruktionen. Det var det som berörde det kommunala självstyret, om det var kommuner som skulle överföra sina medel till en annan kommun. Särskilj detta med en konstruktion från ett statligt beslut att utjämna systemen med statliga medel. Särskilj uppdraget, återigen. Det kan mycket väl vara så att den konstruktionen faktiskt hade blivit en grundlagsvidrig konstruktion.
Herr talman! Jag har några kommentarer och synpunkter beträffande den kommunala nivån, politiska aktiviteter och även andra nivåer. Ibland överdrivs - jag tycker att Åsa Torstensson gör sig skyldig till detta - själva formen för aktiviteten eller formen för möjligheterna. Särskilt på den kommunala nivån handlar det väldigt mycket om att partierna och fullmäktige skulle kunna vitalisera aktiviteterna betydligt även på den kommunala nivån utan att det behövs väsentliga lagändringar, eller lagändringar över huvud taget. Herr talman! Jag begärde ordet mera för att kommentera frågan om två tredjedels majoritet när det gällde ombildning av hyresrätter till bostadsrättsföreningar. Där var det snarast fråga om på vilken nivå skyddet skulle ligga för dem som redan är hyresgäster. Det var inte en fråga om det stred mot grundlagen eller ej. Det var ett annat resonemang om scientologbibeln, där vi var bundna av internationella upphovsrättsavtal och annat. Det jag egentligen vill protestera mot är att det alltid i fråga om den beslutande församlingen skulle finnas någon annan församling som besitter en bättre kompetens att avgöra de olika frågorna. Det är utifrån min författningspolitiska utgångspunkt, och såsom den svenska författningen nu är konstruerad, faktiskt så att riksdagen ska tolka förhållandet till grundlagen och ta ansvar för att det fungerar. Jag tycker att det är trist när även aktningsvärda tidningar i olika debatter skriver om att riksdagen bryter mot grundlagen när det gäller den kommunala självstyrelsen. Man kan ha synpunkter på hur den kommunala självstyrelsen borde vara. Men riksdagen har inte brutit mot bestämmelserna om den kommunala självstyrelsen med de beslut som riksdagen hittills har fattat - i varje fall inte enligt min mening och enligt riksdagsmajoritetens mening.
Herr talman! Jag tror att Göran Magnusson får ta en stor del av den diskussion som i dag berör uppenbarhetsrekvisitet, just på grund av hur majoriteten här hanterar grundlagarna. På grund av detta har vi i dag en diskussion om uppenbarhetsrekvisitet, med de exempel som jag gav.

Herr talman! Det är möjligt att man kan påstå detta. Man kan påstå det på olika möten och annat. Men socialdemokratins inställning till lagprövningen har varit ensartad under en lång följd av år. Jag talade tidigare om den debatt som Östen Undén förde, inte i kapacitet av utrikesminister utan av särskilt sakkunnig på det statsvetenskapliga området. Vi har hela tiden hävdat att det här är en dubiös fråga i förhållande till vår författningskonstruktion, grundad på folkstyrelseprincipen. När man 1979 förde in detta i författningen var det ett steg i fel riktning, enligt min uppfattning. Jag har inte uppfattat det på det sättet att det skulle vara kommuner eller andra, i varje fall inte utifrån Demokratiutredningens utgångspunkter, utan den enskilde som skulle ha nytta av ett annorlunda upplägg av lagprövningen. Jag är inte av den meningen att besvärliga och svåra frågor ska kunna skjutas till något annat organ - tvåtredjedelsfrågan eller privatiseringsfrågan beträffande sjukhusen. Varför skulle Högsta domstolen, Tingsrätten eller Länsrätten i Stockholm vara bättre skickade att bedöma förhållandet mellan den lagstiftningen och grundlagen? Jag har svårt att förstå detta. Jag menar att den kompetens som behövs för att bedöma de här frågorna naturligtvis är samlad också här i riksdagen. Får jag bara erinra om - även om det kanske är ett lite mer demagogiskt knep - att juristerna i Lagrådet var emot åtta timmars arbetsdag, dödsstraffets avskaffande och en del andra saker. Man kan inte se statiskt på lagstiftningen. Man måste faktiskt också se att det händer saker i samhället, och lagstiftning och förhållningssätt måste kunna anpassas.
Herr talman! Det var med anledning av scientologmaterialet och den enskildes rättigheter som jag tog upp just det beslutet. Lagprövning är till för att stärka individens, den enskildes rättigheter. Jag anser inte att dessa rättigheter ska kunna sättas ur spel vid tillfälliga majoriteter i riksdagen, vid ständiga förändringar.

Herr talman! Det har varit en ganska lång och intressant diskussion kring folksuveränitet, författningsdomstolar och lagprövning. Jag behöver inte utveckla det. Jag vill bara helt kort instämma i de ståndpunkter och argument som har förts fram av Så till ett annat ämne. I gårdagens nummer av den republikanska tidningen Expressen kunde vi på s. 3 läsa ett inlägg av det liberala ungdomsförbundets ordförande Birgitta Ohlsson under rubriken "Fega folkpartister!" Hon skriver bl.a: "I morgon" - alltså i dag - "ska den svenska riksdagen ta ställning till om monarkin, denna motbjudande kvarleva från den tid då Sverige var en diktatur, ska ersättas med det moderna statsskicket republik. Men som vanligt i Sveriges riksdag finns det bara ett riktigt modigt parti, vänsterpartiet," - vi tackar och bockar - "som fullt ut vågat att motionera om att monarkin ska avskaffas. Republikanska partier som liberala folkpartiet och socialdemokraterna sviker sina ideologiska ideal för att inte stöta sig med den rojalistiska väljaropinionen." Och Birgitta fortsätter: "Kungar och drottningar hör hemma i sagorna och inte i en modern demokrati. Definitivt ska de aldrig vara stödda av ett liberalt parti. Slå oss med häpnad, Lars Leijonborg och övriga folkpartistiska riksdagsledamöter. Stöd vänsterpartiets motion och våga stå för de republikanska ideal som så många av er brann så intensivt för under er tid i folkpartiets ungdomsförbund." Så långt Birgitta Ohlsson, liksom jag själv medlem i den nyligen bildade och snabbt växande Republikanska Föreningen. Intresserade ledamöter är välkomna. Republikfrågan väcker åter intresse i allt vidare kretsar. Men det är ju som bekant inte första gången som riksdagen debatterar frågan. Och det är inte första gången som liberaler och socialdemokrater fegar. Jag tittade i bokhyllan i går kväll och hittade Fredrik Ströms memoarer I stormig tid. Ström var ledamot av första kammaren, partisekreterare i det odelade arbetarpartiet före 1917 och en av de ledande i vårt parti som då bildades. Han berättar bl.a. om hur det gick till när den första motionen om republik väcktes år 1914 i Sveriges riksdag. Motionär var Carl Lindhagen, en gång i tiden liberal i likhet med Birgitta Ohlsson och Lars Leijonborg, men vorden socialdemokrat och sedan vänstersocialist, en mognadsprocess som man väl kanske inte kan hoppas på när det gäller Lars Leijonborg. Ohlsson har ju tiden för sig. Nåväl, Ström skriver: "Det fanns de som ansåg att motionen utan vidare borde avvisas och icke remitteras till konstitutionsutskottet. Talmännen sades ha varit oense. Slutligen remitterades motionen för författningsenlig behandling. Talmän och partiledare hade enats om att via konstitutionsutskottet begrava motionen i tysthet. Hjalmar Branting kom en dag till mig" - alltså Fredrik Ström - "och sade: 'Lindhagen är då en konstifik människa. Tror han verkligen att man kan föreslå kungen att avsätta sig själv!' 'Han lägger ett senapskorn i jorden' svarade jag." Men Lindhagens angrepp på majestätet lät sig inte jordfästas i stillhet. Ström skriver vidare: "Det var dödstyst i kammaren, då Lindhagen besteg talarstolen. Han kritiserade skarpt utskottets och alla partiers hållning i frågan. Även sitt eget parti, socialdemokraterna, kritiserade han, hänvisande till partiets republikanska programpunkt. Partiledarna hade överenskommit att frågan skulle falla i tysthet. Men den spänning varmed kammaren lyssnade till motionären och de bravorop som hälsade anförandet och kanske även en insikt om, att frågan en gång väckt icke kunde tigas ihjäl, måhända också en lust att ta en dust med den envise borgmästaren, föranledde partiledarna att begära ordet och bemöta motionen och motionären." Så långt Ström. Det vore mig fullständigt främmande att jämföra mig själv med Lindhagen. Men det skulle ju inom parentes sagt vara stimulerande att få åtminstone lite av det motstånd som han förärades i republikfrågan. Edéns kaliber saknas måhända. Herr talman! Jag ska inte uppehålla mig vid alla de principiella argumenten mot monarkin. Jag får i stället rekommendera vår motion till läsning. Där har vi dessutom försökt att utveckla de starkaste argument för monarkin som vi har kunnat hitta, eftersom rojalisterna är ovilliga eller oförmögna att göra det själva. röster för sitt yrkande. Men senapsfröet var satt, och frågan är om det inte på senare år har börjat gro igen. I varje fall ser jag fram emot betydligt fler än 18 Jag instämmer självfallet också i bifallsyrkandena till övriga reservationer där vänsterpartister finns bland undertecknarna.
Herr talman! Jag vill bara ställa en fråga till Mats Einarsson: Är inte denna angelägenhet så pass viktig för honom att han skulle kunna tänka sig att förändra folkomröstningsinstitutet, så att den här frågan kan underställas folket?
Herr talman! Jo visst! Om Ingvar Svensson hade läst vår motion i dess helhet - vilket han i och för sig kanske har gjort - skulle han ha vetat att vi där framhåller att detta är en fullt möjlig, kanske t.o.m. rimlig väg att gå när det gäller att förändra vårt statsskick. Om vi kan komma överens om den behandlingsordningen i kammaren, så gärna för mig. Men en sådan folkomröstning ska - jag tror att Ingvar Svensson är helt ense med mig om det - naturligtvis grundas på en saklig, ordentlig och genomgripande diskussion om författningsskickets grunder och om demokratins former. Vi är inte på något sätt rädda för en sådan diskussion.
Herr talman! Ett förbättrat folkomröstningsinstitut ska jag naturligtvis med glädje stödja. Jag har dock ännu inte sett några sådana förslag.

Herr talman! Jag börjar med att instämma i mina båda partikamraterns tidigare anföranden och yrkanden. Jag tackar också å samtliga tre motionärers vägnar för svaret på motionen om adeln. Det skulle ju kunna bli ett lite historiskt beslut senare i dag i denna fråga, om man vågar tolka det som ett första steg på vägen mot att avskaffa den sista resten av ståndssamhället. Redan 1956 konstaterade konstitutionsutskottet att ståndslagstiftningen inte låter sig förenas med nutida uppfattning om samhälleliga plikter och förmåner. Mot den bakgrunden trodde jag kanske att konstitutionsutskottet 45 år senare skulle vara moget att besluta att definitivt avskaffa de sista resterna av denna lagstiftning. Ändå nöjer jag mig efter viss tvekan med den ganska svaga skrivning som utskottet presterar, att det finns "skäl att pröva förutsättningarna för och konsekvenserna av en ändring av den nuvarande regleringen". Men jag skulle nog ändå vilja höra hur utskottets ordförande eller Pär-Axel Sahlberg, som jag har förstått är djupt inblandad i den här frågan, tolkar denna skrivning. Är det en klar och tydlig beställning till regeringen att lägga fram ett förslag som avskaffar den här lagstiftningen? Vad är det i så fall för tidsperspektiv? Handlar det om ytterligare 45 år, eller kan man räkna med att det här kommer under min levnadstid? Eller är det rentav så att vi ska kunna göra det ganska snabbt? Min tvekan inför denna tolkning ökade faktiskt efter det att jag hade hört Nils Fredrik Aurelius inlägg. Jag skulle gärna vilja höra vad övriga i utskottet anser om det som han säger. Jag skulle t.ex. gärna vilja höra vad min folkpartistiska kollega Helena Bargholtz anser om att ha blivit liksom även Karin Pilsäter utmålad av Nils Fredrik Aurelius som frasradikal utan sinne för proportioner. Aurelius hänvisar liksom Riddarhusets företrädare till något slags avtal med adeln i samband med 1800 talets författningsreform. Det gör mig något betänksam. Varför gäller då inte de s.k. avtal som man gjorde med överklassen en gång om den graderade rösträtten? Eller avtalet med männen om att enbart de skulle ha rösträtt och inte kvinnorna? Har moderaterna över huvud taget accepterat den allmänna rösträtten och de demokratiska fri och rättigheterna, som den gamla högern en gång så livaktigt och helhjärtat bekämpade? Aurelius jämför med kommunistpartiernas privilegier i Östeuropa och säger att de kanske var något slags adel. Det ligger kanske en del i den jämförelsen. Låt oss driva den lite längre. Är Aurelius för att de tidigare makthavande kommunistpartierna ska få behålla de byggnader som de ägde på den tid när partiet och staten var ett? Skulle han försvara en lagstiftning i nuvarande Ryssland som reglerade kommunistpartiets uttag av medlemsavgifter, med vars hjälp kommunistpartierna skulle vårda sina statliga byggnader? Skulle han godkänna en lagstiftning i Ryssland eller Kina som sade att kommunistpartiernas medlemmar har en särskild plikt att bete sig höviskt och artigt mot varandra? Jag kom att tänka på en hög kubansk partifunktionär, som lätt irriterat sade till mig när jag senast var på Kuba: Ni tjatar och tjatar om det här med mänskliga fri och rättigheter och politiska fångar! Tacka vet jag den riktiga högern i USA! Den håller inte på med det här tjafset. Adelns särställning i lagen har kanske inte någon större praktisk betydelse. Det finns många väsentligare frågor. Både frågan om monarkin och kanske ännu mer frågan om de historiska arrendena, som är en gammal kvarleva där riksdagen borde komma till skott, är betydligt viktigare. Men principiellt är detta faktiskt en viktig fråga, som handlar om alla människors lika värde. Jag tycker att vi borde kunna enas om vikten av denna grundläggande demokratiska värdering.

Herr talman! Jag tycker i och för sig att Johan Lönnroth har anledning att vara ganska nöjd med behandlingen av sin motion. Det låg väl också nära till hands att det kunde ha blivit en annan utgång, men vi enades så småningom, och det är väl viktigt att vi har en bred majoritet bakom utredningsuppdraget. Regeringen uppmanas nu att utreda huruvida det här behöver vara offentligrättsligt reglerat eller ej. Avsikten från utskottets sida är den att man ska kunna träffa en överenskommelse med Riddarhuset, och vi tror väl att det ska kunna gå förhållandevis raskt. Det är i varje fall vår bedömning att så bör kunna ske. Men jag tycker också att det är självklart att man måste genomlysa olika rättsliga och ekonomiska konsekvenser av det här. Självklart vore det mera aktivistiskt att i dag fatta beslutet om att allt det här ska rensas ut, men det är inte riktigt det sätt som vi har att agera på. Tidigare talare har här gått tillbaka till 1915, 1916 och 1917, och vid den tiden beslöt någon socialdemokratisk partikongress - kanske var det t.o.m. före partisprängningen - att frågan om revolutionen skulle utredas. Jag brukar ibland säga att det fortfarande är på den vägen. Det här ska kunna gå snabbare. Jag hoppas att riksdagen om ett eller annat år ska klara detta. I vart fall borde vi kanske försöka hitta en lösning innan uppenbarhetsrekvisitet slopas och författningsdomstolar införs. Då kan det kanske bli ännu svårare att få någon ordning i den här frågan. Låt mig till sist säga att jag bara är vice ordförande i konstitutionsutskottet. Ordföranden är inte närvarande här.
Herr talman! Det var en särskild socialismutredning som satt i 15 år och till slut 1936 något rann ut i sanden. Jag hoppas verkligen att det här beslutet i dag inte leder till samma långbänk och sedan leder ut i intet. Jag förstår fuller väl att det finns en rad praktiska problem. Det måste göras någon uppgörelse med Riddarhuset. Det är viktigt att vi kan bevara det kulturarv som vårt grannhus innebär. Min fråga är mycket konkret: Uppfattar Göran Magnusson beslutet som ska fattas i dag som en beställning att regeringen ska lägga fram förslag och verka för att vi tar bort lagstiftningen?
Herr talman! Om det vore en beställning skulle det naturligtvis stå att det är en beställning. Det är alldeles klart - som jag uppfattar det - att om inte regeringen eller den utredning som ska genomföras hittar ett avgörande skäl för att detta offentligrättsliga reglerande måste bestå, är det avsikten att det ska upphöra. Vi har inte uppfattningen att man ska offentligrättsligt reglera saker och ting som inte behöver vara så. För min del tror jag - och det står inte i utskottets bedömning - att adelsmännen och kvinnorna - det kanske inte heter adelskvinnor - har tillräcklig livskraft för att hålla i gång verksamheten utan ens det minsta lilla stöd från statens sida. Herr talman! Sedan var det socialistutredningen som det blev intet av, som Lönnroth uttrycker saken. Det blev dock rätt bra för arbetarklassen i Sverige under 1900-talet. Det finns en del andra exempel där socialismen blev mera av och där det inte är riktigt lika bra ens i dag.
Herr talman! Frågan är om det hade så mycket med utredningen att göra. Jag ska tolka detta positivt. Jag har så pass mycket förtroende för denna regering att jag inte ens i min vildaste fantasi kan tänka mig att de skulle kunna hitta något avgörande skäl till att ta bort den sista resten av ståndssamhället. Möjligen skulle de kunna anlita Aurelius för att hitta något sådant argument, men det tror jag inte att de kommer att göra.
Herr talman! Jag får väl erkänna att jag inte har lika stort förtroende för regeringen i någon fråga egentligen. Vad som gäller är det som står i beslutet, vilket också Göran Magnusson var inne på, dvs. utskottets bedömning som vi kommer att fatta beslut om en stund. Det står exakt så här: "Enligt utskottets mening finns det skäl att pröva förutsättningarna för och konsekvenserna av en ändring av den nuvarande regleringen." Detta ges regeringen till känna. Mer än så går det inte att säga. Herr Lönnroth har önskat en fränare skrivning som han inte har fått, och någon annan kunde ha önskat en annan skrivning som man inte heller har fått. Detta är vad utskottet har enats om, dvs. "förutsättningarna för och konsekvenserna av". Rent praktiskt är det mycket komplicerat att göra förändringar. Det finns juridiska frågor som jag inte hinner gå in på men som jag tror att Johan Lönnroth känner till som har att göra med både 1809 års regeringsform och representationsreformen och adeln som ett speciellt rättssubjekt. Det kan gå att lösa om man anser att det är en oerhört viktig fråga. Det finns också ekonomiska och andra synpunkter. Det är det som ska undersökas. Det är det vi säger. Det går alltid att vara hövisk och artig. Johan Lönnroth frågade om det fanns någon adekvans för krav på höviskhet och artighet i dag. Det tycker jag att det gör även utanför adeln. Vi försöker vara det t.ex. här i riksdagen. Det är mycket som är intressant historiskt och i dag i lagstiftningen. Jag kan för mitt liv inte inse att detta ska vara en viktig fråga som på något sätt kan vara prioriterad i en författningsutredning eller i ett författningsbetänkande. Detta föranleder mina möjligen något mindre artiga men fortfarande höviska synpunkter när jag pratar om känsliga radikala sinnen som borde utveckla ett större sinne för proportioner. Jag syftade närmast på dem jag berörde omedelbart innan, nämligen gamla kommunister.
Herr talman! Jag är tämligen ointresserad av hur pass väsentligt Nils Fredrik Aurelius tycker att denna fråga är. Men jag skulle gärna vilja veta av vilken karaktär som Moderata samlingspartiets inställning till frågan är när man har ställt upp på den formuleringen. Är det fråga om samma sak som 1917, 1918 och 1919, då man till slut var nödd och tvungen att gå med på den allmänna rösträtten och demokratiska frioch rättigheter? Eller är det ett försök att kasta så mycket grus i maskineriet som det någonsin är möjligt, att ni egentligen inte vill men ni kan inte med att hävda den gamla högerns syn? Är det med hjärtat eller hjärnan som Aurelius har ställt upp på denna formulering?
Herr talman! Jag tycker att det är ganska tydligt att vi i utskottet har kommit fram till att det visst går att utreda frågan. Det är så det ligger till, och det har alla ställt upp på, inklusive Johan Lönnroths partivänner i utskottet. Det finns anledning att understryka det. Sedan kan man ha olika synpunkter på hur väsentlig frågan är. Motionären tycker förstås att den är väsentlig. Jag tycker att det finns många oerhört mycket viktigare författningsfrågor. Jag tycker att det har framgått av debatten i dag att vi i första hand bör lägga lite mer krut på dem. Sedan var det historieskrivning, kommunistpartiet och gamla högern. Vi måste ändå till slut konstatera att det blir lite larvigt med anspelningarna på 1917 och dåvarande högerpartiet. Det är hur lätt som helst att från min sida konstatera att man minsann inte behöver gå tillbaka till 1917 för att hitta representanter för Johan Lönnroths idéströmning, som ju långt senare stod för någonting som i modern mening var ett privilegiesamhälle, nämligen alla de kommunistregimer ni till för bara något drygt tiotal år sedan stödde i olika delar av Östeuropa.
Herr talman! På den första punkten är vi totalt överens. Det finns många viktigare författningsfrågor. Jag, Karin Pilsäter och Bengt Silfverstrand tyckte att det var en liten principiellt väsentlig fråga, och vi motionerade i frågan. Det förhindrar oss inte alls att ägna mycket mera kraft och tid åt andra väsentligare frågor. Sedan finns det ganska aktuella fall då högern, svenska Moderata samlingspartiet, åtminstone inte aktivt ville ta avstånd från diverse högerdiktaturer. Både vi och ni har lik i garderoben. De kan var och en göra upp med på ömse håll. Nu diskuterar vi adelsfrågan. Jag litar på majoriteten av utskottet, att meningen med det beslut vi snart ska fatta är att vi äntligen ska avskaffa den sista resten av det gamla ståndssamhället.
Herr talman! Jag fick en fråga riktad direkt till mig av Johan Lönnroth. Jag svarar enligt följande. Jag kom lite sent in i debatten. Jag var inte i kammaren. Jag har alltså inte hört Nils Fredrik Aurelius fälla något omdöme om min partikamrat Karin Jag tycker att det här är ett utmärkt förslag. Det är inte bara en majoritet i utskottet utan det är hela utskottet som står bakom den översyn vi ska göra. Jag ser fram emot med full förtröstan på den. Vad jag förstår är Karin Pilsäter också mycket nöjd.
Herr talman! Det var Voltaire som sade att man skulle krossa den skändliga. Johan Lönnroth har väl ungefär samma inställning i förhållande till adeln och i sitt korståg mot adelns privilegier. Vilka är då adelns privilegier i dag? Jo, det är rätten att resa utomlands utan att fråga kungen. Jag kan berätta att jag förra veckan reste utomlands utan att fråga kungen, men jag är inte av adelssläkt utan är av bondesläkt. Det privilegiet är inte mycket värt i dag. Sedan finns det en rätt att ta ut skatt av släkterna, av huvudmännen. Den rätten finns t.ex. för olika trossamfund i Sverige. Det är inte heller något konstigt. Det återstår en punkt, nämligen att riddarhusordningen förändras genom att Riddarhuset begär att regeringen fastställer en föreslagen förändring i riddarhusordningen. Det är vad Johan Lönnroth egentligen angriper. Det är inte så förfärligt omfattande saker det handlar om. Det finns inga faktiska privilegier längre. Jag gick med på skrivningen om att detta kunde utredas, fastän jag närmast tyckte att det var obefogat. Dessutom sitter Johan Lönnroth i finansutskottet. Han borde vara väldigt rädd om de intäktskällor som finns för statskassan. Därvidlag fyller Riddarhuset en betydande funktion.
Herr talman! Vi är återigen överens. Det handlar inte om väsentliga praktiska ting, utan det handlar om en viktig princip. Jag trodde att Ingvar Svensson, som är något av en ideolog hos Kristdemokraterna, hade större förståelse för det märkliga med att man behåller en särskild ställning för en viss kategori av människor i lagstiftningen. Vi har ingen svensk lagstiftning som talar om att t.ex. Kristdemokraterna har en särskild rätt att ta ut medlemsavgifter av sina medlemmar. Vi har t.o.m. nu lyckats avskaffa det för statskyrkan. Det borde Ingvar Svensson ta på lite större allvar. Det är faktiskt en anomali att vi har kvar den här gamla lagstiftningen som inte har i lagstiftningen att göra. Om ett antal människor frivilligt vill kalla sig för olika saker, bilda föreningar och gärna sköta gamla byggnadsminnen må de väl göra det. Men det är ingenting som vi här i riksdagen ska ha med att göra.
Herr talman! Vi har inte så mycket med det att göra. Eller rättare: Vi har över huvud taget inte med det att göra, eftersom det är en kombination av Riddarhuset och regeringen som hanterar det och egentligen inte riksdagen. Det är intressant att Johan Lönnroth tar upp religionsfriheten, som vi nu har etablerat ännu tydligare genom att frigöra svenska kyrkan från staten. Jag har tidigare ställt den här frågan till Mats Einarsson. Om ni tittar på svenska flaggan här i kammaren, är nu nästa steg i Lönnroths kampanj att ta bort korset i flaggan?
Herr talman! Den jämförelsen begrep jag inte riktigt. För oss i Vänsterpartiet är det väldigt viktigt att slå vakt om kulturarvet. Det står inte på något sätt i strid med demokratiska grundvärderingar. Vi ska ägna mycket större intresse, anser jag, åt historien. Historieundervisningen i skolorna borde uppvärderas. Vi ska kunna studera den svenska flaggans historia, den svenska historien med alla dess förfärligheter från t.ex. 1600-talet, alla övergreppen och också det goda i kulturarvet. Vi måste kunna se både de mörka och de ljusa sidorna. Det som är principiellt viktigt är att vi genom att göra denna lilla justering får bort en av resterna från den tid då man definitivt inte ansåg att alla människor var lika mycket värda.
Herr talman! Det var mycket historia på sluttampen och tal om lik i garderober och sådant. Nils Fredrik Aurelius kan i varje fall inte kalla mig för kommunist, trots att jag nu ska ta upp en fråga som jag inte tror att han vill diskutera, nämligen statsskicket. Jag skulle vilja få svar på några mycket enkla frågor. Vilka principer talar för monarki enligt Moderaterna, enligt Folkpartiet, enligt Kristdemokraterna och enligt Centerpartiet? Märkligt nog måste jag också ställa frågan till Socialdemokraterna: Vad är det för principer som talar för monarki? Det här betänkandet tar upp statsskicket. En stor majoritet vill inte ens fundera på eller utreda alternativ till ärftlig monarki. Men det finns i detta betänkandet inte ett enda motiv till varför man värnar monarkin. Finns det ingen som brinner för monarkin? Är det ingen som kan ge oss tveksamma ett enda skäl för monarkin? Det finns inte här i betänkandet. Det står inte en rad. Det står bara: Vi brukar avstyrka sådana motioner, och det ska vi fortsätta med. Det är märkligt! Jag vill ha svar. Vilka principer talar för monarkin? Det finns några principer man kan tala om. Är det att en familj ansågs vara utsedd av Gud för 190 år sedan? Det kan möjligtvis vara en princip. Är det att uppdraget som statschef ska gå i arv? Det kan vara en princip som några kan tycka är helt okej. Är det för att man anser att endast en drottning, om än av icke kunglig börd, kan föda en statschef? Det kan möjligtvis finnas sådana principer. Är det för att man anser att en statschef ska utses i sin mammas mage? Är det så? Det kan vara så. Är det för att man anser att den franska ätten Bernadotte står över andra ätter? Ja, visst kan det möjligtvis finnas sådana principer. Fast jag tycker att det är oändligt svårt att hitta några som helst intellektuellt gångbara argument för en ärftlig monarki. Det kan finnas alla möjliga känsloskäl, men då ska man säga det. I ett betänkande i Sveriges riksdag som avstyrker alla tankar på något annat än ärftlig monarki måste det finnas något intellektuellt hållbart argument, och det gör det inte! Reservation 10, som jag yrkar bifall till, bygger bl.a. på en motion från en antal miljöpartister. Vi yrkar inte på något omedelbart införande av republik. I motionen yrkar vi på en bredare utredning om vilka alternativ som egentligen finns till en ärftlig monarki i ett modernt samhälle. Det kanske inte ens är så att en traditionell republik är det enda alternativet. Det kanske finns många andra alternativ. Varför vågar vi inte utreda det? Varför? Kravet på republik har funnits i Socialdemokraternas partiprogram sedan 1911. Carl Lindhagen, som Mats Einarsson talade om här förut, motionerade här i riksdagen om införande republik redan 1912. Det hade han ingenting för. Om man tittar på partiprogram har det funnits en majoritet i riksdagen för avveckling av monarkin under många år, om man får tro partiernas partiprogram. Men det ska man tydligen inte. Vad är det för fel på Socialdemokraternas partiprogram, Göran Magnusson? Det står ju där att monarkin ska avvecklas. Det är genant för en demokrati att hålla sig med en princip som säger att det högsta ämbetet ska gå i arv, att en släkt har i uppdrag att producera statschefer och att statschefer utses redan i livmodern. Det är märkligt. Det är konstigt. Aftonbladet skriver på sin ledarsida: Det är principiellt oacceptabelt att rikets högsta ämbete går i arv inom en enda familj. I en demokrati ska alla, oavsett börd, ha en chans att bli statschef. Monarkin hör till den fördemokratiska tid då folk trodde att kungen och all annan överhet var förordnad av Gud. Vad säger Göran Magnusson om det? Liberala Expressen skriver på sin ledarsida: Kungahusets existens är ett kraftfullt ställningstagande för idén om att vissa människor av födsel är finare än andra. Det är inte jag som säger det, utan det är Expressens ledarsida, liberal. Där sägs också: Ett argument som inte utropas, men som viskas i salongerna och som därmed påverkar vårt samhälle, är att det ska vara skillnad på folk och folk. Vissa hierarkier, skriver Expressen, ska vara av ödet orubbliga. Folk ska inte få för sig att de kan bli vad som helst, t.ex. statschef. Kryperiet för kungahuset visar kraften i detta sociala kontrakt. Monarkin skapar undersåtar, något som demokratin försökt utrota. Jag tycker att Expressen tar i lite grann, men det är i varje fall en liberal tidning. Hur ser Helena Bargholtz, närstående Expressen, på det? I Dagens Nyheter - jag vet inte vad den är närstående; det beror på vem som skriver - står: Att monarkin just nu fungerar till belåtenhet kan dock inte vara avgörande för att vi också i framtiden ska stå upp för den rest av ett fördemokratiskt samhälle som en kung eller drottning är. I ett land där den offentliga makten utgår från folket, kanaliseras genom allmänna val och utövas av människor som vunnit sina landsmäns förtroende är det följdriktigt att också innehavaren av det högsta ämbetet väljs. Givetvis är medlemmarna av familjen Bernadotte välkomna att ställa upp som kandidater till statschefsuppdraget. Ingvar Svensson! Hur ser du på det? Silvia till president - ja, det kanske inte är så dumt. Det finns en sorts bred uppslutning bland många människor från olika tänkande; liberaler, socialister och gröna om att monarkin bör avvecklas på något sätt. Utöver landets tre största tidningar är det många ungdomsförbund som driver frågan - allt från Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom till Ung Vänster och Folkpartiets ungdomsförbund. Debatten har tagit fart. Sedan några miljöpartister lämnade in en motion har detta blivit en av de frågor som jag har fått mest reaktioner på. De flesta är riktigt lyckliga, och en del är alldeles rasande, förbannade eller ilskna - om man nu inte får säga så fula ord i Sveriges riksdag. Vad är det då för argument som ändå någonstans framförs för argument? Argument ett, som jag har hört och uppsnappat i bl.a. flera TV och radiodebatter under den sista tiden, är att blivande statschefer behöver en särskild uppfostran redan som barn. Men det motsägs ju av att många andra statschefer har minst lika stora kvalifikationer som de svenska - om det kan vi väl ändå vara överens. Argument två är att konungahuset är bra för exporten. Men att kungahuset är så bra för industrin motbevisas varje dag av Nokia. De har en president i Finland, vad jag vet. Även om det skulle vara så att kungen medverkar till att Sverige exporterar ett JAS plan till Sydafrika är det ändå ett uselt argument för monarkin. Det heter att vi har konstitutionell monarki. Men ibland tycks argumenten, när det kniper och allt oftare, bygga på att vi har en kommersiell monarki. I en TV-debatt sade en rojalist t.o.m. att det är ett bra varumärke. Jaha. Ska vi föda upp varumärken? Med vilken rätt gör vi det? Argument tre, som jag har hört i de senaste debatterna, är följande: Monarki inger stabilitet och kontinuitet. Så argumenterar man i diktaturer också, så det är väl inget speciellt bra argument. Det hör liksom inte hemma i en demokrati. Om man dessutom anser att kungahuset är en symbol så måste jag säga att det är pinsamt att i grundlagen slå fast att de barn som föds av en drottning ska framleva sina liv som symbol för ett land. Det är inte bra - jag tycker faktiskt inte att det är bra. Argument fyra är att alla inte kommer att kunna ställa sig bakom en vald statschef. Det är ett argument som ofta framförs. Därför skulle det vara bra med ärftlig monarki. Det argumentet innebär således att man underkänner demokratins grunder. I en demokrati ges människor utrymme att ha olika åsikter och tycka olika saker. En del tycker bra om Göran Persson och andra tycker bra om Bo Lundgren. Det är alldeles lysande - det är det som demokratins kärna. Det är inget fel. Herr talman! För 190 år sedan utsågs en släkt inom vilken det än i dag ska produceras nya statschefer för landet Sverige. Eller som en rojalist i en debatt hävdade: ett varumärke. Som icke-monarkist skulle jag aldrig ta det ordet i min mun och framföra det som ett argument. Men en rojalist kan göra det! Det strider såväl mot vet och sans som mot de mest grundläggande principerna i en demokrati. Grundfrågan är solklar: Vem kan på ett trovärdigt sätt motivera att statschefen för ett modernt land utses genom arv? Snälla ni som står bakom majoriteten, berätta det för mig! Ge mig ett bra argument. En annan fråga som måste tas upp här är med vilken moralisk rätt vi tvingar barn att bli uppfostrade till blivande statschefer och att från födseln vara offentliga personer vare sig de vill eller inte. Vilken etik har egentligen vi som grund för detta? Måste inte varje ung människa ges rätten att växa och utvecklas så fritt som möjligt utan att konstitutionen säger: Du ska bli statschef. Du ska uppfostras till statschef. I betänkandet återger man andra skrifter, och skriver: Prinsar och prinsessor av det kungliga huset ska uppfödas i samma lära - dvs. samma religion - och inom riket. Hör ni inte att detta tillhör en gammal tid? Prinsar och prinsessor ska uppfödas! Jag tänker på kycklingar, eller varumärken. En majoritet tycker enligt opinionsmätningarna att det är trevligt, oförargligt och kanske t.o.m. bra med en tradition som kungahuset. Det är ett helt respektfullt argument. Det garanterar dessutom att inte en äldre Göran Persson, en äldre Carl Bildt eller någon gammal miljöpartist skulle bli president, och det kan säkert många tycka vara ett alldeles utmärkt skäl till att ha kvar monarkin. Jag tror i alla fall att tiden är mogen för att hitta andra modeller än en ärftlig monarki. Jag tror också att tidpunkten för avskaffande av principen att en släkt som är vald 1810 ska tillsätta kungar respektive drottningar i all framtid kan diskuteras. Man kan fastställa ett datum så småningom. Men framför allt är det bra med en utredning som kan kika på vilka alternativ som finns. Ge mig nu ett, två eller tre principargument för att ni avslår en utredning om alternativ till monarkin! Ge mig några sakliga argument för varför monarkin ska vara kvar. Till Moderaterna vill jag ställa en mycket enkel fråga. Anser ni att det är rätt att ärva ett ämbete? Tycker Nils Fredrik Aurelius att det är rätt eller fel? Det är en enkel fråga. Är det rätt - ja eller nej? Till Kristdemokraterna skulle jag vilja ställa frågan: Med vilken rätt uppföder vi barn till statschefer? Är det rätt? Har det med etik att göra? Är det rimligt? Visar det respekt för individen? Till Folkpartiet vill jag hemskt gärna ställa frågan: Hur ser ni på ert ungdomsförbunds ställningstagande?
Herr talman! Jag tycker att Birger Schlaug har gett svaret alldeles tydligt själv på frågan om den grundläggande principen och varför vi från Folkpartiets sida har en pragmatisk inställning till kungahuset. Det är precis det som Birger Schlaug pekade på, nämligen att folk tycker om det här. De vill ha det, och de gillar det. Det finns lägen och tillfällen i livet när man inte alltid resonerar så kallt och rationellt, utan resonerar utifrån känslan och med hjärtat. Uppenbarligen är kungahuset något som man tycker om att ha. Jag tycker att Birger Schlaug borde gå ut på gator och torg och slösa allt sitt krut. Han är ju väldigt vältalig i den här frågan - den kanske är den viktigaste frågan av alla som Birger Schlaug känner för. För oss i Folkpartiet är den inte det. Vi har en massa andra frågor som vi tycker är betydligt viktigare att lägga vårt krut och vår energi på. Det handlar om arbetslösheten, om miljöförstöring, om bristande jämställdhet och om våld etc. Jag kan nämna hur många frågor som helst som är betydligt viktigare för oss som riksdagsledamöter att lägga ned vår energi på. Men visst, om Birger Schlaug går ut och får alla människor att säga: Avskaffa monarkin! så får vi väl diskutera det, om det nu är en så väsentlig fråga för människor i allmänhet. Men vi som politiker vill jobba med det som vi upplever som verkliga problem för människor.
Herr talman! Det är ett klassiskt argument när man talar om statsskicket och ett antal andra frågor att säga att det finns viktigare frågor. Det är klart att det gör det - visst finns det viktigare frågor. Det gäller t.ex. grön skatteväxling, sänkt arbetstid, ett mer solidariskt samhälle, schystare bistånd, bättre flyktingpolitik osv. Det är helt klart. Jag lägger verkligen inte ned allt på kungahuset. Det enda jag vill ha är ett principargument för monarki. Det tar inte så lång tid för Helena Bargholtz att säga det. Hon behöver inte offra ett år på det, inte ens en vecka, inte ens en dag, utan en minut eller möjligen två i nästa replik. Ge mig ett principargument för ärftlig monarki! En pragmatisk inställning kan man ha, men vad tycker Helena Bargholtz själv? Kan hon personligen som folkvald riksdagsledamot tala om vilket principskäl hon tycker är viktigt? Visst är det så att folk tycker om det. Det är fullt riktigt. Folk tycker om det, men vi politiker ska väl stå för vad vi själva tycker. Jag har stått ensam i väldigt många frågor, t.ex. när det gäller kalhyggen. Det var inte många som ifrågasatte dem. Det var inte många som ifrågasatte klor i papper. Man var en idiot som framförde detta. Grön skatteväxling sågs som en fullständigt idiotisk tanke. Vi var några få som började med det, men vi stod för det ändå. Vi sade inte att det inte var populärt. Sänkta bensinpriser är säkert också väldigt populärt. Vi står för någonting. Jag frågar: Vad är Helena Bargholtz principiella argument? Hon kan använda 15 sekunder för att svara på det.
Herr talman! Jag blir något förvirrad av Birger Schlaugs frågeställning. Å ena sidan ska jag säga vad jag tycker själv och å andra sidan ska jag framföra mitt principiella argument. Då säger jag först att det handlar om folkviljan, och jag delar den folkviljan. Jag tycker om att ha ett kungahus.
Herr talman! Det är ett liberalt argument för kungahuset. Riksdagsledamöterna tycker om kungahuset. Det är kanske inte så principiellt, man jag tar till mig det. Helena Bargholtz tycker om det. Bra!
Herr talman! Birger Schlaug är ju mycket skicklig på retoriska självbesvarande frågor. Jag ska villigt erkänna att det är utomordentligt svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta några principiella skäl för monarki. Däremot har det ju varit, och är väl alltfort, lättare att hitta argument mot dess avskaffande i den praktiska situation som Sverige befinner sig i. Den princip som jag ser är väl delvis den historiska principen. Men den sträcker sig inte tillbaka till 1810 utan till den eller de författningsuppgörelser - för de var ju egentligen flera - som Socialdemokraterna var med om i slutet på 60-talet. Den författningen fastställde vi sedan 1974. Där gjordes det en överenskommelse mellan partierna om hur vi skulle förhålla oss till monarki. Det blev en väsentlig inskränkning i kungens roll i statslivet sett ur formell synpunkt. Det blev faktiskt en så stor inskränkning att kungen kunde komma till riksdagen. Tidigare fick ju kungen faktiskt inte komma till Riksdagshuset, utan då gick riksdagen till kungen. Jag utesluter inte att man kan göra ytterligare inskränkningar på det här området. Jag har för egen del engagerat mig i de öppningstal som kungen håller här i riksdagen varje gång. Jag har försökt att analysera dem och se om kungen går utöver vad som var avsikten med överenskommelsen i 1974 års författningsreform. Jag kan nog göra den tolkningen att ibland har det gått väl långt. Men jag har också fått brev i det sammanhanget som säger att det ska inte Göran Magnusson som riksdagsledamot lägga sig i. Det är klart att kungen, som alla andra människor, har rätt att uttala sig. Det är inget större fel på partiprogrammet. Det är uppe till debatt nu. Det förslag som finns innehåller ungefärligen samma formulering. Det är ingen väsentlig positionsförskjutning. Medlemmarna i mitt parti har möjligheter att göra en väsentlig positionsförskjutning vid höstens kongress.
Herr talman! Menar Göran Magnusson att ni skulle plocka bort att ni står för republik? Det vore väl inte så kul om ni införde det på kongressen? Men däremot vore det kanske bra med ett grundbeslut om att försöka genomföra det man skriver i sitt partiprogram. Det vore ju radikalt i den frågan inom socialdemokratin. Det var skönt att höra ett ärligt svar. Det finns inga principiellt och intellektuellt godtagbara skäl för en ärftlig monarki. Då skulle jag vilja ställa en väldigt konkret fråga. Anser Göran Magnusson personligen att det är rätt att ärva ett ämbete? Tycker Göran Magnusson att ett socialdemokratiskt parti bör vidhålla att det är acceptabelt att man även i framtiden ska kunna ärva ett ämbete? Det räcker med väldigt korta svar.
Herr talman! Med den demokratisyn som jag och det socialdemokratiska partiet står för är det naturligtvis inte rätt att ärva ämbeten. Men jag hänvisar återigen till den praktiska situation som vi befinner oss i och den uppgörelse som gjordes i anslutning till 1974 års författningsreform där en överenskommelse träffades om hur statsskicket skulle vara konstruerat och hur det parlamentariska systemet skulle förhålla sig till kungen, kan man väl förenklat uttrycka det. Jag står för den uppfattningen. Det förs naturligtvis av och till också diskussioner i partiet. Det är väl inte alls uteslutet att Birger Schlaug, jag och andra tillsammans kan pusha på i den här frågan så att den går åt rätt håll. För övrigt vill jag bara gratulera Birger Schlaug om det är så hela hans partiprogram redan är genomfört. Vi får nog ändå konstatera att vi kommer till vissa tillkortakommanden i alla partier beträffande partiprogrammet.
Herr talman! Ja, det är fullt riktigt. Men å andra sidan är det kanske så att om man har möjlighet att genomföra det, om det finns majoritet för det, ska man göra det. Det tänker jag göra när det gäller sambeskattningen av förmögenheter, kan jag berätta för Göran Magnusson. Det står nämligen i vårt partiprogram. Det finns en stor tveksamhet mot ärftlig monarki hos Göran Magnusson som företräder Socialdemokraterna i dag. Då förstår jag inte varför han inte kan acceptera att utreda alternativ. Många borgerliga företrädare har pratat om att det är bra med ökad kunskap om vilka alternativ som finns. Men Göran Magnusson vill inte ha en sådan utredning om ökad kunskap. Det är ju ett problem. Det är de borgerliga som vill ha det. Det Göran Magnusson säger om uppgörelsen 1974 är helt sant, men det har gått ganska många år. Det är nästan en generation sedan. Då är det väl dags att börja nysta i det. Faktum är ju att om man tittar på partiprogram och lite sådant finns det en majoritet i den här kammaren för att avveckla monarkin. Göran Magnusson var ju så noga med detta med folkmakt. Han gjorde det som partierna stod för till en fråga om folkmakt. I våra partiprogram finns det en majoritet för avvecklande av monarkin.
Herr talman! Den historiska bakgrunden har ju berörts något, senast när det gällde Torekovskompromissen 1972 och den nya grundlagen. De som då var aktiva som företrädare för folket kom fram till att det fanns anledning att behålla monarkin. Man trodde att det fanns ett starkt folkligt stöd för detta, och det gör det i dag också. Samtidigt berövade man då monarken en del tidigare uppgifter. Om vi ser hur det ser ut i dag är monarken visserligen ordförande i Utrikesnämnden, men dock inte ledamot. Han öppnar riksdagen och företräder Sverige lite symboliskt. Att vara oerhört upprörd över detta och dra upp detta som en stor författningsfråga efter de andra vi har talat om, tycker jag kanske verkar lite konstigt. Visst kan jag förstå en principiell republikanism, men jag delar den ju inte alls själv. Jag ser det som vi har nu mer som en levande historia. Det är historiskt framvuxet och värdefullt av det skälet, plus de argument som också tillkommer. Nu vet jag att Birger Schlaug underkände alla argument. Han anser inte att de är principargument om han inte har dem själv. Men jag anser att det är ett starkt argument att det finns ett starkt folkligt stöd för monarkin. Sedan tycker jag förstås att de partier som står för republik och skriver det rent ut i sina partiprogram har rätt att göra det. De bör göra det, och även stå för det aktivt. Men jag tillhör inte ett sådant parti. Jag tänker inte stå för någon republik.
Herr talman! Det är sant att uppgörelsen finns, men tiderna förändras ju, och samhället har också förändrats ganska mycket. Jag fick lite av det historiska perspektivet, kontinuitet och sådana argument som man kan höra i både en demokrati som Sverige och en diktatur, det ska vara kontinuitet och stabilitet. Ert egentliga huvudskäl är det liberala skälet, nämligen att det är trevligt. Det är intressant i så fall. Jag skulle vilja höra om ni tycker att det är rätt i princip att ärva ett ämbete. Är det rätt mot en individ att utse denna individ i sin mammas mage till statschef? Tycker ni att det är rätt?
Herr talman! Individen i fråga - konungen, monarken - har ju en möjlighet att avböja. Den möjligheten finns faktiskt, som vi inte ska bortse ifrån. Det är alltid farligt att tala om principer. Jag tror att Birger Schlaug har använt uttrycket "i princip" och ordet "principiell" i varje inlägg. Det har sagts att när någon säger "principiell" ska man undra vad han egentligen menar. Om någon exempelvis säger att han i princip är för, så är han egentligen emot osv. Birger Schlaug underkänner alla argument såsom icke principiella om de inte stämmer med hans speciella syn på hur denna fråga ska hanteras. Jag vill ändå svara så här: Jag tycker att det är acceptabelt med den nuvarande ordning vi har. Den fungerar bra, den har ett starkt stöd hos befolkningen, och det finns inte någon speciell anledning att vara upprörd över förhållandena som de är. Det fungerar bra, det är på många sätt en stor tillgång till Sverige.
Herr talman! Nu har vi kommit ned till den nivå som jag tycker att det är schyst att debattera på, att det är acceptabelt och det har en del fördelar. Det är ungefär vad Aurelius sade. Så kan man tycka. När vi startade Miljöpartiet i början av 80-talet blev vi angripna för att vara väldigt flummiga i alla möjliga åsikter. Men det flummet var nog ingenting mot de ganska icke rationella argument som framförts. Jag observerar att jag fortfarande inte fått egentligen något svar från moderaterna och inte heller från folkpartister om de anser att det i princip är rätt att ärva. Är rätt mot en individ att utsätta den personen för att redan i sin mammas mage bli utsedd till statschef, även om man som vuxen kan avstå från det? Hela uppfostran är ödesbestämd på det sättet. Jag tycker inte att det är rätt.

Herr talman! Jag ser redan rubriken "Skinnknutte mot kungahuset". Birger Schlaug har här ställt ganska viktiga principiella frågor. Det intressanta är att han själv bedömer om de svar han får är bra, och så recenserar han alla inlägg. Jag tycker att den här frågan, tillsammans med den som vi diskuterade nyss när det gäller adeln, har ett visst fog för sig att få föras i de sammanhang där de faktiskt hör hemma, och det är främst det historiska perspektivet. Det tycker jag är intressant. Det är inte alltid riktigt lätt att hantera historien på ett riktigt sätt. För mig var läsningen av Maja Hagermans bok Spåren av kungens män en väldigt god ingång i de här frågorna. Jag har använt den mycket när vi diskuterat Svenska kyrkan och förhållandet till staten, såsom det har förändrats under denna och föregående mandatperiod. Hon skriver att när hon skulle lägga grunden för sin beskrivning av 1000 och 1100-talet i svensk historia hade hon tänkt använda det första kapitlet till att diskutera kyrkans förhållande till kungen och staten och sedan lämna ett och annat ämne ifrån sig och gå vidare i sin historia. Men hon upptäckte att de här frågorna var så oerhört sammanvävda i historien att hon kom att ägna hela boken åt detta. Vad vi nu har gjort under dessa senaste år på 1900-talet och tydligen fortsätter in i 2000-talet är att försöka hantera de historiska arven på ett sätt som går att motivera in i framtiden. Vi rensar utifrån ett slags modernistiskt perspektiv på vad den demokratiska staten är, och så försöker vi förhålla oss till det som är hennes historia. Det kan naturligtvis göras i mera revolutionära termer, och man kan kasta allt gammalt över bord. Ibland kan det behövas, men oftare tror jag att det är alldeles rätt att göra så som vi gjort när det gäller t.ex. Svenska kyrkan, där det intima sambandet mellan kung, stat och kyrka successivt har luckrats upp och där var och en nu finns kvar men står mer och mer på egna ben. Det som gör att parallellen till kungahuset inte är alldeles lätt att hantera är att vi inte har avskaffat Svenska kyrkan, men vi har så att säga frigjort henne att stå på egna ben. Ungefär på samma sätt ser jag på vår hantering av adeln. Vi har ingen ambition att krossa Riddarhuset, men vi tycker inte att den frågan ska vara offentligrättsligt reglerad. Alltså försöker vi hitta en harmonisk lösning. Nåväl, hur går det här att göra med kungen? Ja, jag kan mycket väl tänka mig att det framöver kan finnas fler steg att ta, att på det sättet markera att kungahuset är skilt ifrån den statliga demokratiska strukturen. Vi har vissa av hans tjänster kvar. Kungen kommer och hälsar på oss när riksmötet öppnas, Utrikesnämnden har redan nämnts. Kanske kan man tänka sig att slopa det, men är det rätt att hantera historien så att vi ska radera ut spåren av historien? Den frågan tycker jag inte alls, om man nu går till Birger Schlaugs stil, Birger Schlaug har diskuterat. Här handlar det mer om någon sorts renlighetsiver, men parallellen till de andra företeelser som kommer ur historiens djup har relevans i det här sammanhanget. Sedan finns det principiella frågor som också kan diskuteras. Det gäller de alternativa statschefsmodeller som vi faktiskt har, där inte minst Finlands och Frankrikes erfarenheter med en vald premiärminister eller motsvarande och därtill en vald president, inte heller är utan komplikationer. Här finns ganska mycket vi kan diskutera. Nu kan vi i varje fall föra en del av debatten.
Herr talman! Pär Axel Sahlberg talar om vilken rubrik det skulle kunna bli. Han hänsyftade till det material som min kavaj är gjord av. Rubriken kan kanske också bli "Kostymmännen försvarar monarkin". Det här med monarki, historia, kungahuset, rätt att hantera historien är en saklig diskussion som jag tycker inte har förekommit än, men jag tycker att det är bra att Sahlberg tillförde den. Men det måste brytas mot principen om rätten att ärva ett ämbete. Sahlberg talar också om att det kan finnas problem med alternativen. Självklart är det problem, det finns ingenting som är problemfritt här i världen, det vet vi ju. Det är därför som vi vill ha en rejäl utredning om vilka alternativen är. Vi kanske inte alls ska gå på republikvägen. Vi kanske kan hitta andra moderna lösningar. Kanske talmannen ska överta vissa av statschefens uppgifter. Det finns alla möjliga lösningar, men låt oss utreda dem. Ni säger nej till det också. Varför?
Herr talman! Birger Schlaug väljer att inte alls diskutera det mera historiska perspektivet. Det förstår jag, för då skulle han behöva förhålla sig till frågan om ett slags privaträttsligt kungahus, som visserligen finns i en del länder men som ofta har tvingats ut i exil och mera bär titeln på visitkort. I övrigt har vi hanterat de historiska frågorna pietetsfullt. Vi har valt och funnit lösningar. Det perspektivet är Birger Schlaug inte alls intresserad av att diskutera. Kungahuset som idé, såsom det lanserades i vårt land och inte fick riktigt rot förrän i och med Gustav Vasa-ätten på svensk mark, var just arvfurstedömet, där själva arvet både legitimerade och garanterade ett slags kontinuitet. Det är inte något problem ur den principiella synpunkten från statens sida. Däremot kan jag mycket väl se problem, precis som vi tidigare diskuterat, med knytningen när det gäller religionsåskådningen för kungahuset, som inte, som det felaktigt sagts här, i huvudsak regleras i successionsordningen utan faktiskt sedan 1974 i en övergångsbestämmelse till regeringsformen. Det där kan möjligen vara ett större principiellt problem. När det gäller detta krav som läggs på enskilda människor att de ska gå in i en förutbestämd uppgift vill jag bara säga att det är mycket lätt att lösa det problemet. Det är bara att avgå.
Herr talman! Det är bara att avgå, säger Pär Axel Sahlberg. Jag vet inte hur det blir om man föds in - eller föds upp, som det står i papperen - och uppfostras till en viss roll. Hur ska man kunna avgå från den rollen? Man är ju trots allt en offentlig person. Men Pär Axel Sahlberg har också helt fel när han säger att jag inte vill diskutera det historiska perspektivet. Det gör jag gärna, men inte under den minut som jag har replikrätt. Jag diskuterar gärna hela komplexet, och jag är väldigt glad att många i dag går upp och debatterar monarkifrågan. Det är ett alldeles utmärkt steg i rätt riktning. Detta är kanske första gången som det är så hett på ganska många år, vilket gläder mig.
Herr talman! Jag har full respekt för att man på två minuter inte kan utreda det historiska förhållandet. Å andra sidan hade Birger Schlaug tidigare ganska många minuter på sig när han talade i den här frågan, men då tog han inte alls upp detta resonemang. Sannolikt hade han inte brytt sig om att värdera det historiska perspektivet som också ryms i den här frågan. Det är därför som jag tyckte att det fanns skäl att fästa uppmärksamheten på att vi under 90-talet har genomfört ett antal ganska stora förändringar, sett ur ett långt historiskt perspektiv, samtidigt som vi har slagit vakt om att inte rasera mer än som behövs just för att knyta an till historien. När det gäller adeln och Riddarhuset kan man fundera över vad det innebär att ha ett slags privaträttsligt riddarhus. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det skulle innebära det som i dag är ett problem för Riddarhuset, nämligen att några nya ätter inte kan tillfogas, vilket i sin tur också hänger samman med kungen. Men Riddarhuset kan kanske hitta en ny modell för detta. Beträffande kravet på den unge tror jag att vi som föräldrar, när vi har sett kungahuset exploateras i medierna, har funderat över vad det innebär att vara ung i en sådan miljö. Jag tycker dock inte att betydelsen ska överdrivas jämfört med många andra miljöer. Jag är själv präst och mina barn har ibland känt pressen av att det ställts särskilda krav på dem som prästungar. Detta är inte så alldeles unikt för ett kungabarn, men visst kan sådana krav vara oerhört tuffa. Då hoppas jag att de möjligheter som valfriheten innebär att den enskilda unga människan själv får fatta beslut. Att successionsordningen med sitt krav på att man ska vara uppfödd inom riket delvis är obsolet och inte längre tillämpas på vårt kungahus tycker jag är alldeles utmärkt. Det skulle möjligen innebära en justering av successionsordningen, men det kommer väl i ett senare skede.

Herr talman! Jag är ganska överens med Pär Axel Sahlberg i långa stycken om att vi ska avveckla på ett förnuftigt och pietetsfullt sätt. Vi ska inte krossa vare sig adeln eller kungahuset. Pär Axel Sahlberg gjorde en jämförelse med barn som växer upp i en prästfamilj. Jag ska erkänna att även mina barn ibland har ifrågasatt att vi tog med dem på olika demonstrationer under 60-talet och 70 talet. Så den pressen finns ju lite varstans. Men det är ändå en kvalitativ skillnad på att tvinga barn in i en viss religion och in i ett visst yrke. Jag anser att det i alla fall borde strida mot FN:s barnkonvention. Sedan är det oerhört viktigt att vi vaccinerar unga människor mot odemokratiska värderingar. Det finns ju många som kommer från kulturer där detta är någonting fullständigt naturligt. Det finns stater där man anser att Gud har gett prästerskapet en ställning med rätt att t.ex. krossa kulturarvet från främmande religioner - ett aktuellt exempel i dag. Det kan vara lite svårt att förklara för unga människor varför det är annorlunda när vi utser en viss familj som har arvsrätt till den statsledande rollen. Det är detta som är det djupa demokratiska problemet. Därför måste vi faktiskt pietetsfullt avveckla både monarkin och adeln.
Herr talman! Hur Johan Lönnroth får ihop det här med skräckexemplen på religiöst betingat krossande av kulturarv kan man verkligen fundera över. När vi diskuterar kungahuset diskuterar vi också ett kulturarv där det finns människor och symboler som är bärare av detta. Mitt inlägg handlade just om att försöka förhålla sig till en sådan här fråga utan att krossa vare sig människor eller det kulturarv som de representerar. Därför valde jag att göra det här inlägget.
Herr talman! Jämförelsen gällde alltså det här med de grundläggande värderingarna. Man kan inte utse en viss kategori människor, vare sig det är vissa talibaner i Afghanistan eller vissa medlemmar av familjen Bernadotte i Sverige som av födsel eller av religiös övertygelse ges en maktposition. Det strider mot de demokratiska värderingar som jag hoppas att vi är överens om i Sveriges riksdag. Det var detta som var jämförelsen.
Herr talman! Då förs det ytterligare en dimension till det här resonemanget, och det är om det handlar om att man föds in i en maktposition. Med den grundlag som vi tillämpar i dag har vi rett ut den delen av den demokratiska strukturen. Makten ligger här i riksdagen och majoriteten bildar en regering. Härifrån styrs Sverige. Den dimensionen borde inte vara det stora problemet. Men själva kulturhanteringen liknar precis den som nu talibanerna utsätts för. I det läget är det skinnpajen som är talibanen och inte någonting annat.

Herr talman! Jag avstod från att begära replik på Birger Schlaug därför att jag ville spara kammarens tid, men när jag såg att i stort sett alla kamrater i KU svarade honom ville jag avge en deklaration. Det är riktigt som Pär Axel Sahlberg var inne på tidigare, att ett barn inte har någon möjlighet och rättighet att välja sina föräldrar, och det gäller även för kungabarnen. Beträffande principfrågan ska jag ge ett mycket kort svar. Jag ser ingen demokratisk princip som stöder att man ärver ett ämbete. Det är helt klart, och det har jag deklarerat i tidigare debatter. Jag har inte heller funnit någon annan synpunkt i partiets skrifter på det här området. Men vi ser kungahuset som en del av vårt kulturarv, en del av en tradition.
Herr talman! Om förstod det rätt och hörde rätt - jag kan ha missuppfattat det - sade Ingvar Svensson ungefär att det är en del av vår historia, en del av vår tradition, men att det inte var en del av demokratin.

Fru talman! Detta betänkande, KU12, gäller kommunal självstyrelse och flernivådemokrati. Debatten om kommunal och lokal självstyrelse har varit intensiv den senaste tiden. Det har gällt frågan om vad kommunal självstyrelse är, om vem som sätter gränsen och om villkoren för hur denna självstyrelse ska tolkas. Vad är då kommunal självstyrelse? Grundidén är att kommunal självstyrelse är en styrelse av folket, genom folket och för folket på det lokala och kommunala planet. Det är en sorts frihetsidé att medborgarna ska kunna sköta sina gemensamma angelägenheter utan alltför mycket inblandning av statsmakterna. Det gäller de områden som sköts både mer demokratiskt och effektivare än av en centraliserad statsförvaltning. Det förutsätter dock att det finns aktiva medborgare som är villiga att delta i den kommunala verksamheten. Men den kommunala självstyrelsen kan naturligtvis inte vara total. Det finns motstående intressen, rättssäkerhet och krav på likabehandling och likartad service oberoende av var i landet man bor. Det frågan till slut handlar om är uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun. Det gäller att finna en rimlig balans mellan riksintressen och den lokala självstyrelsen. Staten bör här ansvara för de verksamheter som detaljstyrs och som inte ger kommunerna något handlingsutrymme eller där uppgiften lagts ut på kommunerna i form av entreprenad mot full kostnadstäckning, t.ex. myndighetsutövande. För oss i Moderata samlingspartiet är den kommunala självstyrelsen en mycket viktig fråga. Det står i regeringsformen att "den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse". Vi ser nu en utveckling där den kommunala självstyrelsen inte nog beaktas eller får tillräckligt genomslag i lagstiftningen. Detta hotar den grundläggande självstyrelsen. Denna inskränkning av handlingsfriheten minskar både kommunpolitikers och medborgares inflytande. Medborgarnas möjlighet att påverka sin egen kommun minskar. Genom detaljregleringar minskar också kommunernas handlingsutrymme, vilket inte ger möjlighet till lokala anpassningar som är syftet med lokal självstyrelse. I den här formen blir kommunerna rena verkställighetsorgan åt staten, där kommunpolitiker enbart har som uppgift att sköta och följa lagar som stiftas och som ska genomföras av kommunen. I det här perspektivet kan man fråga sig vad uppgiften för en kommunalpolitiker egentligen är. I stället bör den kommunala självstyrelsen förstärkas och möjligheten för lokala anpassningar och lösningar stimuleras. För att nå detta bör den kommunala självstyrelsen förstärkas i grundlagen. Det har visat sig att bestämmelserna i regeringsformen för att skydda den kommunala självstyrelsen är otillräckliga. Kommunernas förutsättningar att själva besluta i kommunala angelägenheter bör regleras i grundlag på ett sätt som garanterar kommunernas möjlighet att sörja för sina invånares intressen utan påkallade ingrepp från statens sida. Den offentliga makten ska utövas så nära medborgarna som möjligt. Kärnan i denna ståndpunkt är att lokala beslutsfattare har en närmare relation till sina medborgare och deras önskemål. En förstärkt kommunal kompetens bör fastställas i regeringsformen. Därför föreslår vi i vår reservation tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet att en utredning tillsätts i syfte att ta fram förslag om en sådan reglering. Den andra frågan jag tänkte ta upp är beslutsformerna för kommunernas rätt att överlåta egendom. Det gäller frågan om att majoriteten - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet - har infört en stopplag för entreprenader av akutsjukvård. Det gäller frågan om försäljning av kommunala hyresfastigheter och även förslagen om att ändra formerna för hur beslut ska fattas om motsvarande frågor. Regeringen ska nu tillsätta en utredare som ska analysera effekterna av den s.k. stopplagen. Utredaren ska även se på de s.k. tröghetsreglerna, som innebär krav på kvalificerade majoritetsbeslut eller beslut med mellanliggande val. Detta ska jämföras med att ha en lag - som vi nu har - som inskränker möjligheterna att överlåta driftsansvaret till ett företag. Utredaren ska också se över hur ett sanktionssystem ska kunna se ut för de landsting eller kommuner som bryter mot förbud mot försäljning av t.ex. akutsjukhus. Det här är en tydlig inskränkning i självstyrelsen. De politiker som gått till val och valts lokalt ges inte möjlighet att genomföra den politik de fått väljarnas röster för. Om Socialdemokraterna med stödpartier inför ett nytt beslutssystem för de frågor som majoriteten vill stoppa är det ett ingrepp i demokratin som jag tycker är grovt. Det skulle innebära att principen en man-en röst inte längre gäller. En röst på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet skulle vara mer värd än en röst på ett borgerligt parti. Man frågar sig vilka frågor som sedan står på tur som också ska kräva två tredjedels majoritet för att genomföras. Jag trodde att detta förslag skulle läggas på hyllan, men så är det tydligen inte. Nu ska regeringen tillsätta en utredning i syfte att ändra på principen en man-en röst. Fru talman! Med detta yrkar jag till slut bifall till reservation nr 1. Jag står naturligtvis också bakom de övriga moderata reservationerna.

Fru talman! Vad ska vi egentligen ha den kommunala självstyrelsen till? Frågan är möjligtvis provokativt formulerad, men den är inte retorisk. Den är allvarligt menad. Det till synes oproblematiska begreppet kommunal självstyrelse rymmer politiska målkonflikter med långtgående verkan. Att vara för kommunal självstyrelse är näst intill obligatoriskt i svensk politik. Låt mig redan här - för undvikande av varje möjlighet till illvillig vantolkning - slå fast att Vänsterpartiet är för kommunal självstyrelse och att Vänsterpartiet i likhet med Lagrådet anser att något innehåll måste detta begrepp ha. Vi menar att utan en levande lokal demokrati - vilken bl.a. förutsätter något att fatta demokratiska beslut om - blir demokratin över huvud taget ett mycket problematiskt projekt. Men en sådan proklamation löser inte problemet. Den innebär knappt ens en början till en formulering av problemet. Och den kommunala självstyrelsen är i en viss mening problematisk; låt oss erkänna det. I regeringsformens första paragraf slås fast att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom bl.a. kommunal självstyrelse, men någon närmare definition av begreppet hittar man inte. Den fråga som ställs i ett antal borgerliga motioner är: Bör vi då inte formulera en sådan definition? Borde vi inte i grundlagen skriva in vad vi menar med kommunal självstyrelse? Borde vi inte definiera den kommunala kompetensen? Riksdagens svar på denna fråga har hittills varit ett väl genomtänkt nej. Vänsterpartiets program Lokalt folkstyre problematiserar frågan på följande sätt: "Det är sällan självklart vilken nivå för beslutsfattande som är den rätta. Den så kallade närhetsprincipen, som säger att ett beslut inte skall fattas på en högre nivå än nödvändigt, är lätt att formulera, men svår att tillämpa i praktiken. Det ligger ett värde i att beslut fattas så nära medborgarna som möjligt, men en långtgående decentralisering av den politiska makten innebär också att möjligheterna till ekonomisk utjämning mellan människor och regioner minskar och att det blir svårare att garantera samma sociala rättigheter för alla." Vänsterns strävan efter lika rättigheter och möjligheter för alla - och då syftar jag på vänstern i en mycket bred mening - kan med andra ord komma i konflikt med samma vänsters strävan att decentralisera makten och öka medborgarnas deltagande i den politiska processen. Låt mig ge ett par exempel. I bibliotekslagen, som antogs 1996, föreskrivs att alla kommuner ska ha ett folkbibliotek och att man inte får ta ut avgifter för utlåningen. Motivet är att biblioteken spelar en omistlig roll för medborgarnas tillgång till information, upplysning och utbildning och därmed för demokratin. Vänsterpartiet hade länge drivit kravet på en bibliotekslag. Vi såg och ser alltjämt lagen som ett värn mot nedrustning av demokrati och kultur. Men lagen är helt klart en inskränkning av det kommunala självstyret. De kommuner som vill lägga ned sitt sista folkbibliotek eller införa avgifter på boklånandet förbjuds att göra detta. Ett annat exempel på ingrepp i det kommunala självstyret är det förbud mot skattehöjningar i kommunerna som upprätthölls under några år på 90-talet. Den gången var Vänsterpartiet den hårdaste kritikern, dels därför att det var ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen, dels och kanske framför allt, om vi ska vara uppriktiga, därför att skattestoppet var ett sätt att begränsa den offentliga sektorn och tvinga fram nedskärningar. Det var, som vi såg det, ett verktyg för högerpolitik. Kommunal självstyrelse är inte något absolut, något som finns eller inte finns. Det finns ingen kommunal suveränitet. Den enda suveräna demokratiska enheten är nationen - även om också denna suveränitet nu naggas i kanten genom EU-medlemskapet. Sverige är ingen federation, ingen frivillig union av landskap, härad eller kommuner. Kommuner är inte lagstiftande. De har inte vad som brukar kallas normgivningsmakt. Vilka beslut som ska fattas lokalt och inom vilka ramar detta ska ske är en avvägnings och lämplighetsfråga, och den enda instans som slutligt kan avgöra hur avvägningen ska se ut är riksdagen, den suveräna enhetens, det suveräna folkets, högsta organ. Om vi vill utjämna ekonomiska och andra förhållanden, alltså flytta resurser från rika till fattiga individer eller regioner, måste vi kunna fatta centrala beslut. Om vi vill att alla ska ha samma rättigheter måste vi formulera och garantera dessa rättigheter gemensamt och i ett sammanhang. Och omvänt: Om vi vill ha ett lokalt beslutsfattande, en kommunal självstyrelse som är någonting mer än enbart administration av en centralt beslutad politik, måste vi acceptera att detta kan leda till ökade klyftor i samhället. En klassisk målkonflikt för den som vill ha både jämlikhet och lokal demokrati. Men det är en målkonflikt som inte alltid är olösbar. Vi ska komma ihåg att under efterkrigstiden kombinerades en politik för minskade klyftor med en samtidig kraftig utvidgning av det kommunala självstyret. Fru talman! Låt mig krångla till det här ytterligare lite grann. Inte alla ingrepp i den kommunala självstyrelsen innebär faktiskt minskad kommunal självstyrelse. Ett exempel på detta till synes paradoxala förhållande är den kommunala kostnads och inkomstutjämning som vi i dag har diskuterat i ett tidigare ärende ur en annan aspekt. Visst är den ett slags ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Jag hävdar i och för sig att den inte på något sätt strider mot grundlagen, men ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen är den, ja visst. Staten-riksdagen tvingar Danderyd, Vellinge och en del andra kommuner att ta ut skatt av sina medborgare för att bekosta utgifter i bl.a. Bräcke och Botkyrka. Men samtidigt möjliggör detta ingrepp i den kommunala självstyrelsen en rimlig nivå på den kommunala servicen i landets alla kommuner. Utan det här utjämningssystemet skulle många kommuner omöjligt klara ens lagstadgad kommunal service. De skulle bli beroende av omfattande statliga bidrag och därmed av statens välvilja. Den service som samhället fortfarande skulle vara beroende av skulle då antingen centraliseras till staten eller överlämnas till privata företag och marknadens godtycke. Utjämningssystemet är förutsättningen för en fungerande kommunal sektor, förutsättningen för att kommunerna över huvud taget ska ha något att "självstyra" över. Det här är inga nya frågeställningar, vilket framgår av utskottets betänkande. Redan i propositionen om den nya grundlagen 1974 framhöll regeringen följande: "I vårt land präglas förhållandet mellan kommunerna och statsmakterna och därmed den kommunala självstyrelsen av en helhetssyn. Generellt sett gäller sålunda att staten och kommunerna samverkar på skilda områden och i olika former för att uppnå gemensamma samhälleliga mål. Utgår man från detta synsätt, är det varken lämpligt eller möjligt att en gång för alla dra orubbliga och preciserade gränser i grundlag kring en kommunal självstyrelsesektor. Arbets och befogenhetsfördelningen mellan stat och kommun måste istället i ganska vid omfattning kunna förändras i takt med samhällsutvecklingen." Sedan dess har frågan om grundlagsreglering stötts och blötts, vridits och vänts på, genomlysts och utretts åtskilliga gånger. Det har hittills varit utan annat resultat än det riksdagen stannade för när den nuvarande regeringsformen antogs. Skälen för detta är, enligt min mening, starka. Förslagen om grundlagsskydd - det kanske vore riktigare att säga förslagen om grundlagsbegränsning Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet, riskerar att omöjliggöra eller i varje fall försvåra en sammanhållen, gemensam, på lika rättigheter grundad välfärdspolitik. Kommunala kompetenskataloger och liknande konstruktioner riskerar att låsa avvägningen av ansvar och makt mellan central och lokal nivå, de försvårar en anpassning till förändrade förhållanden, vi riskerar att få en sämre fungerande offentlig service, vilket i sin tur undergräver förtroendet för den offentliga sektorn och undergräver förtroendet för välfärdspolitiken i dess helhet. Man frågar sig lite förskräckt om det är det som är avsikten. Är det inte omsorgen om den lokala demokratin, inte oron för en okänslig statsmakts klåfingriga centralisering, inte ens förhoppningen om en elegant juridisk lösning på ett i grunden politiskt avvägningsoch prioriteringsproblem, som är drivkraften, utan i stället förhoppningen om att steg för steg och bit för bit kunna genomföra det borgerliga systemskifte som man misslyckats att vinna folkmajoritetens stöd för? I så fall inordnar sig de här förslagen i ett mönster tillsammans med förslag om författningsdomstol, underlättande av kommunsplittring, skilda valdagar, utförsäljning av kommunal egendom, avveckling av den mellankommunala skatteutjämningen, inskränkning av kommunernas näringsverksamhet och en hel del annat i den stilen. Det är förslag som till sin tendens och sammantagna förstärker en fortgående fragmentisering av det politiska systemet, en utveckling som vidgar utrymmet för lokal högerpolitik samtidigt som den minskar utrymmet för en solidarisk välfärdspolitik på både lokal och nationell nivå. Målar jag fan på väggen? Man kan ju hoppas. Men är det verkligen uttryck för konspirationsteorier att anta att den borgerliga politiken äger sammanhang och syfte? Visst, man kan undra om samtliga förband i den borgerliga härordningen är lika medvetna om hur kartorna är ritade i generalstaben på Schönfeldts gränd. Jag tänker framför allt på Centern och tyvärr också på Miljöpartiet. Förvisso inte i det här betänkandet - det ska noteras - men alltför ofta i andra författningssammanhang hamnar Miljöpartiet ihop med de borgerliga partierna. Är detta verkligen partier som har samma mål som Moderaterna? Om deras svar är nej, vilket jag tror, så borde de kanske fundera över både marschriktning och sällskap ibland. Hur som helst hoppas jag att Vänsterns och arbetarrörelsens krafter äger minst samma förmåga till helhetssyn och långsiktig strategi som borgerligheten har i de frågor vi nu diskuterar. Fru talman! Jag ska sluta med att kort beröra två något mer begränsade, men inte oviktiga, frågor. En fråga är där ett enigt utskott har intagit en klok ståndpunkt, och en fråga där det tyvärr inte har varit möjligt att vinna majoritet för en framsynt politik. I motion K256 av Kenneth Kvist m.fl. föreslås att regeringen lägger fram förslag till ändring av kommunallagen så att definitionen av förtroendevalda även omfattar ledamöter i kommunala bolag. Dessa har nämligen inte samma rätt och möjlighet till ledighet för att kunna fullgöra sitt uppdrag som andra kommunalt förtroendevalda. Utskottet är angeläget om att denna fråga äntligen löses och föreslår med anledning av motionen ett tillkännagivande om utredning. Den andra frågan gäller lokala, miljöstyrande avgifter, t.ex. på biltrafiken. Det blir allt klarare att sådana avgifter kommer att vara en nödvändig del i en politik för att klara de miljömål som vi måste klara. Nu anses det dock vara så att sådana avgifter betraktas som skatt. Enligt nuvarande grundlag kan kommuner ta ut skatt bara av sina egna invånare. Detta måste alltså rättas till, i alla fall om vi på detta område är anhängare av kommunal självstyrelse. Vänsterpartiet har därför motionerat, motion T208, om tilläggsdirektiv till Författningsutredningen. Det är inget nypåkommet problem. Det är väl känt, och det måste lösas. Jag har trots allt visst hopp om att regeringen inser den saken i arbetet med de nationella miljömålen. Men något bestämt åtagande eller någon uttalad avsikt från regeringens sida har inte gått att få, varför en beställning från riksdagens sida är mycket motiverad. Tyvärr ville inte utskottsmajoriteten det, och jag tvingas därför att yrka bifall till reservation nr 2 av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.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
Fru talman! En grundprincip i det svenska folkstyret bygger på en man-en röst och att vi har vanliga majoriteter i beslutsformerna, utom för bl.a. grundlagarna. Jag vill fråga Mats Einarsson hur Vänsterpartiet ställer sig till detta när regeringen ska titta på att eventuellt ändra principen en man-en röst med att i vissa frågor ha nya beslutsformer för kommuner och landsting.
Fru talman! Vänsterpartiets inställning i den principfrågan har alltid varit att vi står för principen en man - eller en kvinna - en röst, för enkel majoritet vid beslutsfattande i sakfrågor. Vi står fast vid den principiella inställningen.

Fru talman! Subsidiaritet är ett vackert ord. Dess innehåll är en princip som garanterar och legitimerar också den representativa demokratin och som motverkar centralism och byråkrati. Subsidiaritetsprincipen har följande innehåll. Det en gemenskap kan sköta på ett ändamålsenligt sätt ska den också få sköta. De överordnade gemenskaperna, t.ex. staten, har en skyldighet att stödja där så behövs. Detta stöd måste respektera de enskilda människornas rättigheter och gemenskapernas eget kompetensområde. Besluten ska alltså fattas på den nivå som är mest ändamålsenlig. Därför finns det kommunala beslutsorgan. Därför stadgas om den kommunala självstyrelsen. Även om det 1862, när kommunalförordningarna tillkom, mest handlade om att effektuera centralt fattade beslut, har utvecklingen gått mot ett ökat kommunalt självstyre. Med läs och skrivkunniga människor i landet är det en självklarhet. Människor måste ha meningsfulla möjligheter att utöva inflytande. Det är enklare ju närmare politikerna finns. Förutsättningarna ser olika ut för olika människor och för kommuner. Att lägga samma mall på alla gör lätt att det inte passar någon. Regeringsformen talar tydligt om såväl kommunalt självstyre som om kommunal beskattningsrätt. De hör ju ihop. Fortsatt är naturligtvis stat och kommun kommunicerande kärl, men färdriktningen har varit tydlig under de två senaste decennierna, dvs. ökad makt åt kommunerna och mindre av detaljstyrning och detaljreglering. Uppdrag och ansvar ska följas åt. Det ska vara pengar i påse för att användas efter behov - som bedöms på den lokala nivån. Fru talman! De senaste åren har man kunnat skönja ett mönsterbrott. Vi har redan fått ett flertal exempel på det i de tidigare inläggen. Beskattningsrätten beskars kraftigt av skattestopp och skattetak under senare delen av 90-talet. Nu lever kommunerna med krav på budgetbalans. Det är en självklarhet också för kommunpolitiker, som de ivrar för och strävar efter. Men var finns tilliten till kommunpolitikerna? Återgången till en ökad centralism är ett härnadståg vars banerförare är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och, hör och häpna, Miljöpartiet. På vilket sätt står Miljöpartiet i dag för sin omskrutna decentraliseringstanke? Vad är det man gör? Jo, när man majoriteten ger pengar till skolan får de bara användas till personalförstärkningar. Mer av öronmärkta pengar till forskning. Mer av statliga bidrag kanaliseras inte av myndigheter utan av regeringen själv. Lokala investeringsbidrag är bara ett exempel. Alldeles innan jul infördes en stopplag för att överlämna drift av akutsjukhus fast Lagrådet sade nej. Här tillgrips t.o.m. det starkaste instrumentet, lagstiftningsmakten, för att hindra borgerliga politiker att föra borgerlig politik. Här laboreras t.o.m. med att lagstifta om annat än om enkel majoritet. Det var skönt att höra att Mats Einarsson dementerar att Vänsterpartiet kommer att medverka till detta. Kronan på verket på förmyndartemat heter kanske ändå maxtaxa. Kommunpolitikerna som fått uppdraget att ombesörja tillgång till barnomsorg får nu inte ens längre själva bestämma taxenivån. Jag beklagar de socialdemokrater hemma i min kommun som varje år i budgetbehandlingen voterar om ökad differentiering på barnomsorgstaxorna. Nu ska de stå och försvara en enhetstaxa vars nivå är centralt bestämd. Det är stora krav som Persson ställer på sina undersåtar ute i kommunerna. Nu aviseras också statliga regleringar vad gäller äldreomsorgstaxorna. Fru talman! Klåfingrighet är ett milt uttryck för det som nu händer. Jag är genuint oroad. Majoriteten - spelar roulette med demokratin. Vem vill vara kommunpolitiker när man bara ska administrera centralt fattade beslut? I den utredning om den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd som kom 1996, och som jag hade förmånen att sitta med i, skrevs: "För folkstyrelsen representerar den kommunala självstyrelsen grundläggande värden. Den skall därför ha en reell innebörd och väga mycket tungt i relation till de motstående intressen som kan finnas." Denna utredning har inte resulterat i någon proposition från den socialdemokratiska regeringen. På våren 1999 konstaterade Lagrådet om förslaget om kommunala bostadsföretag: "Någon innebörd måste dock den kommunala självstyrelsen ha." Det citerades här innan, och det är värt att citeras en gång till. Lagrådet beklagade att regeringsformen trots erfarenheter av nära 25 års tillämpning fortfarande inte ger fylligare riktlinjer för att reglera förhållandet mellan stat och kommun. Därför är det hög tid att förtydliga den kommunala kompetensen med utgångspunkt från subsidiaritetsprincipen i grundlagen. De nuvarande förhållandena är inte acceptabla. Om man vill ha en reell kommunal självstyrelse måste det till en kraftfull rättslig kompetens för kommunerna att utöva den. Fyra partier har stött förslaget om en utredning med uppdrag att lägga fram lagförslag i den riktningen. Detta väljer socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister att säga nej till. Annars brukar ju regeringen vara förtjust i utredningar. Vem kan räkna alla utredningar som jobbar i Regeringskansliet, ibland hastigt för att förhindra, ibland långsamt för att fördröja? Både Demokratidelegationen och Kommundemokratikommittén tuggar på innehållet i nästan alla övriga motioner som ryms i betänkandet. Att säga nej till en sådan utredning som Lagrådet så tydligt påpekat behövs för att den reella kommunala kompetensen ska kunna definieras, att säga nej till en sådan utredning som den politiska oppositionen säger sig behöva som instrument för att inte bli överkörda, tyder inte bara på maktfullkomlighet utan också på maktarrogans. Det är beklagligt att Sverige styrs av krafter som tycks ha centralism som ny huvudprincip. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.
Fru talman! Jag citerade Vänsterpartiets lokaldemokratiska program. Där sade vi att närhetsprincipen är lätt att formulera men svår att tillämpa i praktiken. Maria Larssons inlägg var en bra illustration till både det ena och det andra. Det var en välformulerad princip. Om det uppkommer oenighet om vilken nivå som är den rätta, den bästa och hur fördelningen av kompetens ska se ut - Maria Larsson gav själv exempel på där sådan oenighet föreligger - hur ska det då avgöras? Är det fortfarande den svenska riksdagen som möjligen ska avgöra den saken?
Fru talman! Skillnaden mellan Mats Einarsson och mig, eller möjligtvis mellan våra partier, är att vi kristdemokrater har en stor tilltro till att det finns kompetenta kommunpolitiker som mycket väl klarar att hantera en rad frågor som i dag beslutas på central nivå. Mats Einarsson använder själv exemplet bibliotekslagen. När den infördes fanns det såvitt jag vet bibliotek i alla kommuner. Ingen hade heller för avsikt att avskaffa eller lägga ned det sista biblioteket. Förståndiga kommunpolitiker hade sett till att värna tillgång till bibliotek i sina respektive kommuner. Just där ligger skillnaden. Det finns en rad frågor som beslutas bättre på lokal nivå av en mängd politiker som är ansvarsfulla och som lever nära medborgarna. Det är precis det som vi eftersträvar. Varför är det så farligt att tillsätta en utredning, Mats Einarsson, som kanske kan klargöra det som fanns i Mats Einarssons fråga? Hur ska fördelningen se ut? Var ska besluten fattas? Vilken typ av ärenden ska ligga på den kommunala nivån, och vilka ska regleras centralt? Visst är det så att somliga saker måste finnas på den centrala nivån. Men det är detta som det råder oklarheter om i dag. Det är därför vi vill ha den utredning som Mats Einarsson väljer att säga nej till.
Fru talman! Jag är också kommunalpolitiskt aktiv i någon blygsam skala. Jag har mycket stort förtroende för mina kommunalpolitiska kolleger. Men det är inte det saken handlar om. Det är en sak att man vill decentralisera beslut. Men det finns olika uppfattningar om vad som bör decentraliseras och vad som inte bör decentraliseras. I regel fattas ett lagstiftningsbeslut om den saken i riksdagen. Ni vill redan på förhand skriva in i grundlagen vad som är tillåtet att flytta uppåt eller nedåt i beslutshierarkin. Är det så vi ska förstå förslagen från Kristdemokraterna?
Fru talman! En utredning har till uppgift att belysa konsekvenserna av de förslag som läggs fram. Självfallet kommer en genomlysning att ske innan lagförslagen presenteras. Den är minst lika värdefull som att lagförslag så småningom kommer till stånd för att reglera det som i dag är ett oklart förhållande. Det är syftet med utredningen.

Herr talman! En förnyad demokrati handlar om att alla människor ska vara delaktiga och ansvariga för gemensamma angelägenheter. Vägen dit ligger i att skapa ett utrymme för gemensamt agerande. Den demokratisyn som Centerpartiet beskriver i det motionsförslag som återfinns i betänkandet innebär en radikal decentralisering av samhällsfunktioner från stat till region, från region till kommun och från kommun till människor i samverkan. Förslagen lägger en betoning på deltagardemokrati med ökade direktdemokratiska inslag i vardagen. Herr talman! Det visar sig dock att oavsett vad jag och Centerpartiet föreslår så avslår utskottet det. Det som utreds kan ju inte bifallas, är den konsekventa tanken. Och är det något som är konsekvent så är det just att man utreder! I väntan på utredning avvaktar man, och hoppas att utredningen inte ska bli alltför djärv, och blir den för djärv så tillsätter man genast en ny utredning för att utreda utredningen. Herr talman! Centerpartiet menar att högre tilltro till den representativa demokratin och därmed ökat valdeltagande måste bygga på större makt för enskilda i vardagen. Människor måste ges förtroende att axla ett ansvar för sin del av de gemensamma angelägenheterna. Vi tror att större möjligheter till ansvarstagande och inflytande i t.ex. självförvaltningsorgan är något som kommer alla till del och faktiskt bidrar till att utjämna inflytandeklyftor. Genom ett ökat sådant utrymme bygger vi också grunden för den framtida representativa demokratin. Centerpartiet valde i fjol som enda riksdagsparti att presentera ett antal åtgärder för att bygga en deltagardemokrati i Sverige. Det avslogs som sagt på grund av utredning. Och nu, herr talman, så avslås det på grund av en ny utredning. Centerpartiet har dock fortsatt sitt enträgna arbete för förnyelse av demokratin, och utvecklar ytterligare redskap för att förbättra deltagardemokratin. Genom att konsekvent delegera makt kan också staten och hela det offentliga livet i större utsträckning koncentrera sig på att utföra för hela samhället viktiga uppgifter bättre än i dag. Innebörden av Centerpartiets vilja är att skapa en mindre men starkare statsmakt. Därför anser vi också att de försök med direktvalda regionala organ som nu pågår ska permanentas fr.o.m. 2003. Herr talman! När vi nu behandlar frågor som berör den i grunden avgörande nivån för att stärka människors makt över sin vardag så ser majoriteten enbart ett rött skynke - ett rött skynke som stänger ute all förståelse för vikten av en helhetssyn på demokratiska frågor. Därtill vägrar man att se den kommunala självstyrelsens roll i detta. Det gäller rollen på den lokala nivån och möjligheterna att överföra direktdemokratiska redskap till medborgarna. Herr talman! Det kommunala självstyret fastslås i regeringsformen 1 kap. 1 §. Det kan tyckas att detta borde innebära ett mycket starkt stöd för människors rätt att lokalt besluta över sina egna angelägenheter. Men erfarenheten visar att det långt ifrån alltid är fallet. Regeringen och majoriteten är dock konsekventa i sin hantering av detta första kapitel i regeringsformen. Kommunalt självstyre innebär att kommunernas förtroendevalda oberoende av vad väljarna har sagt i valet får välja att följa vad som sägs i rikskommunalhuset Rosenbad. Herr talman! Majoriteten menar att man måste kunna ändra ansvarsfördelningen mellan stat och kommun i takt med att verkligheten förändras. Så står det. Kanske är det sant, men nog är det då intressant att de förändringar man föreslår bara innebär nya regleringar och mer centralisering. Menar verkligen socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister att centralisering är lösningen på dagens problem? Vet ett antal rikskommunalråd i Rosenbad bättre än människorna själva hur barnomsorgen ska skötas eller var biblioteket ska byggas? Det är i så fall en insikt som är okänd för mig. I dag decentraliserar t.o.m. företag sin verksamhet. De gör det för att kunna anpassa sig till en omvärld i snabb förändring. Visst har man ett gemensamt mål, men man inser att den målsättningen måste tillämpas lokalt. När t.o.m. traditionella storföretag börjar tänka globalt men agera lokalt så skulle alltså den politiska lösningen vara att tänka lokalt, men agera centralt. Herr talman! Jag har svårt att tro på en sådan lösning. När de sociala arkitekternas kartor inte längre stämmer överens med verkligheten så är det uppenbarligen kartorna som ska ritas om, och inte utopierna som ska förändras. När planering och centralstyrning misslyckas så blir den föreskrivna medicinen mer planering och centralstyrning. Herr talman! En konsekvent decentraliseringspolitik tar fasta på att makten ska förflyttas dit där den hör hemma - till människor, enskilt och i gemenskap. Då är just det kommunala självstyret en avgörande byggsten i samhällsbygget. Men vad vi upplever är en stark nonchalans mot det kommunala självstyret. Därför behövs en stärkning i grundlagen. Kära majoritet i riksdagen! Lyssna till vad Tage Danielsson sade med de väl valda orden: För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna från toppen kom från roten. Det är tänkvärda ord, herr talman. Jag avslutar med att yrka bifall till reservation 1
Herr talman! Det blir lite grann av samma replik och samma fråga som jag ställde till Maria Larsson från Kristdemokraterna. Jag antar att inte heller Centern anser att samtliga beslut ska decentraliseras till kommunerna och de enskilda medborgarna. Jag kan tänka mig att man anser att t.ex. de mer övergripande försvarsbesluten inte ska decentraliseras till kommunerna. Men om det uppkommer delade meningar om exakt hur maktfördelningen ska se ut - ska det då bestämmas i sedvanlig demokratisk ordning i riksdagen som hittills, eller ska det vara på förhand inskrivet i t.ex. grundlagen hur denna decentralisering ska se ut så att riksdagsmajoriteten inte ges möjlighet att bestämma det? Är det det som är innebörden i Centerns hållning?
Herr talman! Jag hoppas att Mats Einarsson hörde vad jag sade. Jag sade just att det finns frågor som staten ska bli betydligt bättre på. Staten ska bli bättre på den centrala delen av frågorna. Sedan finns det en otrolig massa saker som staten inte ska röra i. Centerpartiet förespråkar en fullständig översyn av vår grundlag och vår konstitution där vi vänder på perspektiven. Vi ska utgå från den lokala nivån och bygga upp en ny grundlag utifrån var saker och ting ska genomföras bäst.
Herr talman! Det låter sig ju sägas. Jag tror i och för sig att uppbyggnaden av en helt ny grundlag är ett projekt som t.o.m. överstiger Centerns förmåga. Men problemet kvarstår ju. Det kan ju vara så att det uppkommer oenighet om hur denna fördelning ska se ut och var besluten bäst ska fattas. Det kan också vara så, åtminstone som hypotes, att en förändrad verklighet kräver förändringar av den här fördelningen. Ska den då vara förutbestämd och klarlagd redan i grundlagen eller på annat sätt eller ska vi, som hittills, kunna fatta demokratiska beslut i riksdagen om denna fördelning?
Herr talman! Mats Einarsson, även beslut som är fastställda i grundlagen fattas av demokratiskt sammansatta strukturer, t.ex. av riksdagen. Det må vara att Mats Einarsson säger att en total översyn av grundlagen är så främmande för Mats Einarsson, men jag tror att det är det angreppsätt som vi allvarsamt måste ta tag i för att skapa redskap för en ny demokrati.